Herr talman! Anders G Högmark kommer med ett alternativ som samtliga berörda i det här landet faktiskt har ''sågat av''. Alla fackliga organisationer har sagt nej till Gerhard Larssons förslag. SAF har sagt nej till förslaget, likaså Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Både arbetsgivare och arbetstagare säger alltså nej till detta förslag. Detta skall då vara regeringens alternativ till det förslag som vi har att komma med. Jag tycker att det är fel att man slår sig för bröstet och säger att detta är vårt alternativ till Socialdemokraternas förslag. Jag återkommer till sjukförsäkringen. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund stod i denna kammaren den 2 april och sade att sjukförsäkringen redan är överfinansierad på grund av den sjunkande sjukfrånvaron. Jag tar mer fasta på vad ministern säger i denna fråga än vad -- Anders G Högmark får ursäkta det -- Anders G Högmark säger. Det finns ett överskott i sjukförsäkringen, och dessa medel vill vi använda till att finansiera underskottet i arbetsmarknadsfonden. Jag fick inget svar från Anders G Högmark på frågan varför Moderaterna och den borgerliga regeringen kan acceptera en uppgörelse som innebär att höginkomsttagarna bara skall betala 148 kr mer i månaden enligt den överenskommelse som ni har gjort med Ny demokrati, medan de som är arbetslösa skall betala 1 400 kr. Tio gånger så mycket skall de betala som redan är drabbade. Jag kan inte tolka detta på annat vis än att man vill komma åt dem som har det sämst i det här landet. Jag kunde gärna för min del betala tio gånger mer, därför att jag räknar mig som höginkomsttagare, precis som Anders G Högmark är. Men det är tydligen bättre att ta från de arbetslösa. När det gäller de 6,8 miljarder som vi talat om fick jag inte något svar av Anders G Högmark på frågan hur stor den samhällsekonomiska besparingen blir genom ert förslag. Hur mycket drabbar det kommunerna? Hur mycket drabbar det samhällsekonomin genom att vi får in än mindre i skatter, därför att skruvarna dras åt ännu hårdare och folk kommer att konsumera ännu mindre i det här landet. Detta kommer att producera ytterligare arbetslöshet i stället. Jag hade faktiskt varit tacksam för ett svar.

Herr talman! Jag vill bara säga två saker. Jag är mycket medveten om att det finns mycket bra kvalitet på ALU-verksamheten inom systemets nuvarande ram. Med den enorma expansion av ALU som har skett under de gångna månaderna är jag alldeles övertygad om att det finns en hel del inslag av sådant som man kritiskt bör granska och rimligtvis förbättra. Det ligger i sakens natur. Det är viktigt att det finns kvalitet i de arbetsmarknadspolitiska insatserna och att det blir en generell kompetenshöjning, så att det inte bara blir fråga om en allmän försörjningsinrättning. Det är viktigt att det finns ett inslag av kompetens. Hans Andersson har en god inställning, att man skall låta intäkter och utgifter vara i balans. Det är det som regeringen intensivt försöker med, dvs. att banta underskottet i budgeten för att få intäkter och utgifter något mer i balans.

Herr talman! Det är viktigt att få fler människor i arbete. Jag menar att regeringen arbetar målmedvetet för att det skall bli så. Man kan också se ljus i tunneln. Trovärdigheten i den ekonomiska politiken spelar en central roll för möjligheten att komma till rätta med Sveriges problem. Ljuset i tunneln avspeglas i att det har blivit en större konkurrenskraft inom exportindustrin och att vi har fått avtal som främjar tillväxten. Vi har också i kompletteringspropositionen fått förslag om reala åtgärder för att hejda det snabbt växande statliga budgetunderskottet. Av samhällsekonomiska skäl är det nödvändigt att de redan tidigare under våren beslutade besparingarna i arbetslöshetsförsäkringen och i KAS genomförs. Vi har i arbetsmarknadsutskottet dock ansett att införandet av karensdagar bör senareläggas två månader, detta för att inte sommarvikariemarknaden skall störas. Vi har också under utskottets arbete kommit fram till en ändring av den av regeringen föreslagna femveckorsregeln. För att det inte skall bli orimligt bör det vara en regel om att de fem karensdagarna skall ligga inom en tolvmånadersperiod. När det gäller övergångsreglerna har utskottet förtydligat -- vilket jag tycker är mycket bra -- att man inte skall behöva belastas med några karensdagar för att åter få arbetslöshetsersättning, om avbrottet i arbetslöshetsperioden har berott på t.ex. sjukdom. Det här betänkandet från arbetsmarknadsutskottet illustrerar tydligt hur komplicerat vårt samhälle egentligen är och hur t.ex. olika regler i ersättningssystem påverkar andra regler eller utfallet för den enskilde. Ett tydligt exempel på detta är frågan om avgångsvederlag och arbetslöshetsersättning. Helt klart är det stötande att en person med frikostiga s.k. fallskärmsavtal också skall kunna erhålla arbetslöshetsersättning. Men frågan är var gränsen för samordning skall gå. En sak är säker, nämligen att vi inte kan ha olika regler för olika anställningsformer. Detta skulle bli fallet om ersättningar som med stöd av kollektivavtal betalas ut via parterna från fonder eller stiftelser inte skulle samordnas, men väl ersättningar som betalas ut direkt av arbetsgivaren. Utskottet förutsätter att regeringen gör en ordentlig genomlysning av dessa förhållanden liksom av om samordningsregeln verkligen skall gälla när avgångsvederlaget grundar sig på ideell skada. Man bör också ta sig en ordentlig funderare på om man ändå inte skall acceptera kollektivavtal som syftar till utfyllnadsersättning, särskilt när ersättningsnivåerna nu sänks i försäkringen. Att samordningsregler kan slå väldigt snett visas i ett annat sammanhang av exempel från Handelsflottans Pensionsanstalt. I vissa fall kan den nuvarande utformningen av samordning mellan arbetslöshetsersättning och vissa pensioner t.o.m. ge till resultat att den arbetslöse får sämre ersättning om han har pension än om han inte har det. Utskottet har förutsatt att regeringen med stor skyndsamhet föreskriver om undantag i sådana fall då samordningsreglerna leder till orimliga konsekvenser. Företagare och kanske framför allt anställda anhöriga i familjeföretag är en grupp som behandlats styvmoderligt när det gäller arbetslöshetsförsäkring. Företagarbegreppet har givits en alldeles för vidsträckt tolkning. Utskottet understryker att en grundläggande förutsättning för att man skall betraktas som arbetslös företagare är att man personligen har varit verksam i rörelsen. När det gäller arbetslöshetsbegreppet för företagare och möjlighet till arbetslöshetsersättning också vid tillfälliga uppehåll i rörelsen är det viktigt att vi får genomlyst hur skyddet för företagare skall konstrueras, så att det inte blir en snedvriden konkurrens när man så att säga ''lägger företaget i malpåse''. Den nuvarande lagens innebörd är att en företagare skall anses som arbetslös när hans verksamhet i rörelsen upphört annat än tillfälligt. Något absolut krav på att en företagare skall ha sålt fast egendom och rörelsetillgångar för att betraktas som arbetslös uppställs emellertid inte. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer i frågan om undantag från huvudregeln. Det är naturligtvis väldigt viktigt att en företagare skall ha rätt och möjlighet att återfå fotfästet på arbetsmarknaden. Då kan det vara av avgörande betydelse för honom eller henne att ha kvar t.ex. ett inarbetat firmanamn. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utvecklingen på arbetsmarknaden har visat på stora problem med den kontanta ersättningen vid arbetslöshet. Vissa familjer lider enormt, medan andra familjer finner sig i att få ersättning och på olika sätt försöker att klara sig så gott de kan. Den som är sysslolös utan riktigt arbete behandlas olika beroende på om han eller hon tillhör en arbetslöshetskassa eller ej. I dagligt tal säger medborgarna: Om jag är med i facket får jag arbetslöshetsersättning. Det är en grundmurad och felaktig uppfattning att man skall vara med i facket för att få arbetslöshetsersättning, men fackrepresentanter, både stora och små, lever gott på detta. Låt oss nu en gång för alla underlätta för de anställda att gå med i en arbetslöshetskassa till dess att en genomgripande förändring sker. I det här förslaget saknar jag någonting om detta. Det är enormt viktigt att den anställde på ett enkelt sätt skall kunna bli medlem i en arbetslöshetskassa. I dag får man tillskriva den arbetslöshetskassa som man vill tillhöra. När det gäller vissa kassor får man dessutom svar från facket att man, om man vill gå med i arbetslöshetskassan, skall göra det via facket. Det är horribelt att facket använder statliga medel på det viset. En avgränsning måste ske, men alla förändringar tar som bekant tid, oerhört lång tid enligt min uppfattning. När frågor är känsliga skjuts besluten upp, trots att arbetslösheten i dag kostar runt 100 miljarder. Det är en oerhörd siffra. Det är en tredjedel av vårt budgetunderskott. Det ligger snart på 300 miljarder, även om regeringen fortfarande talar om 200 miljarder. Enligt källor lär det nämligen närma sig 300 miljarder. Det nuvarande systemet ger fel signaler. Det ger t.ex. ökad möjlighet till svartjobb. Det är allvarligt. Jag är övertygad om att det finns många medborgare som har ersättning av något slag som samtidigt arbetar i någon form. Systemet uppmanar till det. Dessutom kan man konstatera att en företagare som har gått i personlig konkurs inte kan jobba vitt om han för sitt arbete skall få något kvar utöver existensminimum. Herr talman! Så mycket förnuft har våra medborgare att de väljer ett annat sätt om det ges signaler om att de inte får någon inkomst om de jobbar mer. Då jobbar de svart. Det gör ju deras bekanta. Det smittar av sig. Detta är en farlig utveckling. Den vita sektorn blir mindre och mindre, och en svällande svart sektor skall finansieras av den krympande vita sektorn. Det är ett grundproblem, och det hjälper inte att vi önskar att få mer pengar. Alla med sunt förnuft förstår att detta inte håller. Det har tagits upp till debatt i radion vid ett tillfälle då byggbranschen diskuterade detta problem. Allt fler blir på detta sätt bidragsberoende. Egentligen kostar arbetsmarknadsförsäkringen 10 000 kronor per år för varje försäkrad, och det är ohållbart. Det begriper den här församlingen. Man säger: Vi måste krympa kostnaderna. Det går inte att ha den här explosionen. Men när det sedan skall betalas blir det liv. Den försäkrade betalar i dag själv endast 600 kronor av dessa 10 000 kronor. Det är alltså fråga om 600 kronor av de 10 000 kronor som det kostar. Lägg därtill att det finns avgångsvederlag och fallskärmar, både större och mindre, vilket min partikollega tidigare talade om, som överkompenserar den som har drabbats på ett eller annat sätt. Man skall givetvis inte överkompensera när man ser en sådan här bild framför sig. Det är i ett sådant sammanhang angeläget att ta itu med fallskärmarna. Det borde ha högsta prioritet till förändring. I gårdagens Aftonbladet stod rubriken: Öppen strid om a-kassan väntar. Jag förstår att det kommer att bli strid. Men landet har inte råd till detta. Sverige har inte råd med en öppen strid. Vi i Sverige måste hitta på lösningar med sunt förnuft. Ny demokrati har föreslagit en del. Andra har föreslagit andra. Någonting måste vi här mixa ihop, och det måste gå snabbt. Jag brukar säga att det måste gå med blåljus. Det är vad som behövs. 83 % av arbetskraften är medlem i någon av våra 42 arbetslöshetskassor. Dessa kassor är vanligen knutna, som jag tidigare nämnde, till en facklig organisation. Arbetslösheten för medlemmarna i akassorna är relativt sett lägre än för dem som inte är medlemmar. Det konstateras i den utredning som Gerhard Larsson har lagt fram för någon dag sedan. Arbete skall löna sig. Det är en grundförutsättning för en positiv utveckling i Sverige. Då måste detta åter bli en möjlighet. Herr talman! En miljon medborgare saknar i dag ett riktigt jobb. Man har alltså på ett eller annat sätt gömt detta faktum med allt ifrån lönegarantier till utbildningar. En miljon människor. Detta är en allvarlig fråga. Dessutom måste vi få fram nya signaler. Egenavgifterna är betydligt högre i våra konkurrentländer än vad de är i Sverige. Det vägrar Socialdemokraterna att inse. En försäkring skall vara som sitt underlag, nämligen självfinansierad och robust. Men i dag är det, som vissa talare har sagt, ett stort svart hål. Det beror på att den som berörs bara med 3 % har finansierat den egenavgift det är fråga om. Arbetsgivarna lägger till 27 %, och sedan lånar vi upp 70 %. Detta håller inte! Det är omöjligt att få en sådan ekvation att gå ihop. Det finns ingen livskraft i det försäkringssystemet. Hur gör man i konkurrentländerna? Jo, i Tyskland och i Frankrike har man 10--15 gånger högre individavgift än vad vi här tidigare har diskuterat. Vi måste alltså pröva förändringar av avgiften så att det blir en sund finansiering av vår arbetslöshetsförsäkring. Det är en angelägen uppgift att göra med det snaraste.

Herr talman! Hans Andersson nämner här några saker om de anställda. Han begär fakta. Det är då bäst att jag redovisar dem. Jag undersökte själv som egen företagare om det gick att anställa. Jag vände mig till arbetsförmedlingen och frågade. De hade fyra personer som de rekommenderade till en kort anställning. Jag kontaktade de personerna. Herr talman! Jag hörs visst inte i högtalarna. Jag står tydligen i fel bänk. Ursäkta mig. Jag kom på fel plats, men sådant kan livet vara. Hans Andersson ville ha reda på vilket underlag jag hade. Jag har själv gjort undersökningar. Jag har dessutom läst den rapport från Byggentreprenörerna i Stockholm som nämndes i radion. Där fanns en beräkning av hur många som hade arbetslöshetsunderstöd och samtidigt bedrev annan verksamhet. Jag konstaterade att av de fyra som jag nämnde fanns det inte möjlighet att anställa någon omedelbart. De hade annan sysselsättning eller ville inte ta jobb just då av personliga skäl. Det finns alltså skäl för min synpunkt att arbetskraften är svart. Bert Karlsson har redogjort för att det inom 70 % Vi vet att två restauranger omedelbart fick stänga när det undersöktes vad de höll på med här i Stockholm. Det fanns anmärkningar på samtliga restauranger. Har man den åsikt som framkom här tidigare slår man dövörat till när verkligheten talar. Det finns många familjer som lider. Det vet jag. Det är därför som det är viktigt att vi får en finansiering som är vettig. Bakgrunden till det svarta hålet är en felaktig socialdemokratisk ekonomisk politik.

Herr talman! Det finns en miljon människor som vill ha arbete just i dag, Hans Andersson. Det är dubbelt så många som Hans Andersson nämner. Det är många av dessa människor som lider. Men det har utkristalliserat sig ett system där vi inte erbjuder tillräcklig hjälp för dessa människor att komma i gång och söka arbete. En del människor flyter helt enkelt omkring i detta system. Vi kan inte fortsätta så. Det underlättar inte att vi inte lyfter upp hur detta håller på att urarta. Det är vad det är frågan om.

Herr talman! Först vill jag kommentera vad Sven Gösta Signell sade om det där med partiordföranden, hans partipiska, ändra ståndpunkter och så. Problemet med Sven-Gösta Signell är att han aldrig varit med om den parlamentariska situation som finns i kammaren just nu. Ny demokrati är faktiskt ett vågmästarparti. Den rollen skall vi naturligtvis försöka utnyttja, annars är den fullständigt bortkastad. Därför har vi faktiskt litet av krämarmentalitet, som Bo Nilsson brukar säga emellanåt. Man försöker köpa och sälja sina reservationer så att man får ut det bästa av det hela. Det är fullt naturligt. Så har det inte varit tidigare, men så är det nu. När det gäller finansieringen: Varför valde vi 98 miljardersalternativet? Jag tyckte det var ganska naturligt. Det finns tre oberoende källor jag vänder mig till för att konstatera att detta med lönsamheten på infrastrukturinvesteringar kanske är något överdrivet. Man tror att det skall bli en enorm ökning av tillväxten, att arbetslösheten skall minska och att alla Sveriges problem skall bli lösta på en gång. I NUTEK:s utredning 1993:6 kan man läsa i rapportens slutsatser att det är överdrivet att säga att investeringar i vägar och järnvägar påtagligt ökar den ekonomiska tillväxten och att det är meningslöst att forcera fram investeringar i transportinfrastrukturen. I en annan passus talas om att det finns en mängd samhällsekonomiskt lönsamma investeringar, och att dessa givetvis skall genomföras, men att näringslivets tillväxt inte påtagligt påverkas. Man säger också att man vet för litet om infrastrukturens inverkan på tillväxten. Man måste forska mera. Vi har visserligen blivit överens i utskottet om att vi skall försöka ta reda på om det är så lönsamt med dessa trafikinvesteringar. Jag hoppas naturligtvis att det är så, för det är väldigt trevligt med en massa pengar. I SOU 1993:16 från Assar Lindbeck står det i brödtexten att ROT-program är billigast och bäst för att få folk i arbete snabbt. Att satsa på ROT sektorn är mycket billigare än att sätta människor i arbete med vägar, där det mest bara är jättestora maskiner. Punkt nr 70 har många hänvisat till, bl.a. Tom Heyman. I punkt 70 av de 113 står det att situationen på arbetsmarknaden motiverar att man tidigarelägger och forcerar investeringar i infrastrukturen. Sett över en längre period finns det dock inga skäl att höja investeringsnivån utöver den redan beslutade, eftersom man inte har funnit några indikationer på allvarliga brister i den traditionella infrastrukturer, dvs. vägar, järnvägar, hamnar, telenät etc. Dessutom har jag Studier i offentlig ekonomi, Ds pressmeddelandet kring denna utredning kan man läsa att författaren Jan Ove Jansson, verksam i Linköping, menar att de tillväxtbefrämjande effekterna av infrastrukturinvesteringar kraftigt överdrivits. Detta är grunden till att jag anser att de 98 miljarderna, som förresten regeringen föreslagit, är en lagom nivå på investeringarna.

Vi bor faktiskt bara 8,5 miljoner människor i det här landet. Vi kan inte bygga som om vi vore 20 miljoner människor. Det var min kommentar. Sedan säger Sven-Gösta Signell att alla verk tycker det är så bra med Socialdemokraternas motion om 200 miljarder. Men tacka för det! Jag skulle väl också tycka det var jättekul om man vräkte pengar på det verk jag skulle vara chef för. Det är bara den haken att även generaldirektören på Tumba sedelpress måste sättas i arbete. Kontentan av det hela är att det inte finns tillräckligt med pengar för att få i gång allt detta som Socialdemokraterna vill. På något sätt tycker jag att Socialdemokraterna har tagit över Ny demokratis roll som populistiskt parti, i alla fall i det här sammanhanget. Här rör det sig utan någon som helst tvivel om ett populistiskt utspel. Kommunikationsminstern kallade faktiskt Ny demokrati till förhandlingar när det gällde infrastrukturpropositionen -- vad Bengt Westerberg sedan än säger. Också vi ligger således litet grand bakom det hela. Därför tycker jag att propositionen i stort sett är bra. Vi bygger vägar i områden där människor bor. Vi får motorvägstriangeln. Det finns planer på att bygga ut snabbtågstrafiken ända upp till Sundsvall och ner till Malmö. Vi är för Vedabron, som ministern föreslår. Å andra sidan skulle vi mycket väl kunna tänka oss att byta ut Vedabron mot andra och bättre infrastrukturinvesteringar i Norrland. Låt pengarna vara kvar i Norrland, men Vedabron är faktiskt ett något överdrivet projekt. Det finns i infrastrukturpropositionen ett antal rader om att man observerat att muren i Berlin föll 1989. Det kommer att bli en jättemarknad på andra sidan av Östersjön. Och nu lägger vi fast ett infrastrukturprogram som gör att vi snabbt kan få över gods till Ostkusten, där hypersnabba färjor i en framtid förmodligen kommer att gå från Karlskrona över till andra sidan av Östersjön. På en punkt kan jag hålla med Sven-Gösta Signell: Borgarna har totalt glömt sjöfarten och flyget. Därför har jag anslutit mig till Socialdemokraternas motion om en planering av Flintrännan, Rödkobbsleden och en ränna uppe i Luleå. Det som sägs i motionen är bra, och det är en markering gentemot den borgerliga regeringen som har missat det här med sjöfart och flyg. Herr talman! Så några ord om det s.k. tredje spåret genom Stockholm. Tyvärr har man kämpat ganska så förgäves med att få utskottet att svänga och ta tunnelalternativet i stället för det tredje spåret. Anledningen till att vi väljer tunnelalternativet i stället för det tredje spåret är att vi -- vi människor lever ju en mycket kort tid här på jorden -- faktiskt har en skyldighet att bevara det kulturarv som vi tagit över. Vi har alltså ingen rätt att, för att lösa våra infrastrukturproblem under de närmaste åren, förstöra 300--500 år gamla kulturminnen. Vi anser inte att det är rätt att göra så. Dessutom är Sveriges huvudstad en av de vackraste i världen. Det är faktiskt en skyldighet för samtliga ledamöter i denna kammare att värna om en av världens vackraste huvudstäder. Detta är ingen Stockholmsfråga, anser jag, utan det är en riksintressefråga. Jag har framställt en reservation om det tredje spåret genom Stockholm. I reservationen har jag ett yrkande om 2 miljarder extra för tunnelalternativet. När jag tog tillbaka det, blev utskottets skrivning litet mjukare. Jag får tacka Jan Sandberg för det. Jag hoppas att de fem rader om detta som finns i betänkandet kan göra att vi får i gång ytterligare diskussioner om det tredje spåret. Dessutom vill jag tacka Ulf Kristersson och Lotta Edholm för att de har ytterligare aktiverat sig här. Såvitt jag förstår kommer den nydemokratiska gruppen att stödja Ulf Kristerssons och Lotta Edholms förslag här. Jag tror nämligen att Ulf Kristersson kommer att yrka på ett stopp för det tredje spåret. Det här är naturligtvis en markering från vår sida, eftersom vi tycker att detta är mycket viktigt. Jag hoppas att fler ledamöter stöder det förslag som Ulf Kristersson troligen kommer med. Till slut några ord om Dennispaketet. Vi i Ny demokrati kom ju in i politiken ganska sent, men det behöver jag ju inte tala om här. I stort sett är det två år sedan vi kom in i riksdagen. Vi var alltså inte med om upptakten när det gäller Dennispaketet är ett fruktansvärt mastodontprojekt. Man försöker lösa 2000-talets trafikproblem med 1950-talets teknik, dvs. med breda vägar som inte kommer att behövas framöver. Men utredningar har ju tillsatts, bl.a. på initiativ av oss nydemokrater. Här kommer klimatpropositionen in. Utredningarna skall undersöka om det över huvud taget skall vara tillåtet att köra med något annat än nollemissionsfordon i innerstäder efter år 2007. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet men reserverar mig beträffande punkt Jag vet att Moderaterna där har ett särskilt yttrande.

Herr talman! Sven-Gösta Signell är en hedersperson. Men 25 år i riksdagen sätter naturligtvis sina spår. Vi nydemokrater har inte samma belastning när det gäller att följa de regler som ni har satt upp. Ni har inte levt i en annan parlamentarisk situation än dagens. Ny demokrati är faktiskt ett vågmästarparti. Naturligtvis skall vi utnyttja den situationen så mycket som möjligt. Det är faktiskt ett krav från våra väljare att vi skall göra det. Sedan talas det om 200 miljarder i stället för 100 miljarder. Jag tycker fortfarande att de utredningar som jag har talat om här i talarstolen styrker mitt påstående att 100 miljarder är fullt tillräckligt. Vidare sägs det att jag har förhandlat med regeringen. Ja, jag har försökt att få med i varenda tidning att jag har gjort det, men man har inte velat ta med det. Det här gjorde jag redan i början av förhandlingarna. Jag tyckte att det var jättebra att tala om det, just för att visa att vi inte var så utstötta som många hade försökt göra gällande. Detta är alls inte någon nyhet. Att det kommer med i dagens protokoll är bara bra. Herr Signell kan ju då läsa om detta i protokollet. Naturligtvis är hot inte detsamma som att ge någon en smocka. Det är inte sådana hot det är fråga om. Det kan ju finnas mjukare varianter -- det är väl sådana som jag har utnyttjat i det här fallet, helt i enlighet med mina försök att utnyttja partiets vågmästarposition i riksdagen.

Herr talman! 22 år, sade jag -- inte 25. Jag har fått bekräftat att det är som jag sade från en som varit med i 25 år här. Men 22 år är inte så dåligt! Vad kan hotet ha varit? Jo, hotet är ni. Vi har hotat att rösta på Socialdemokraterna i vissa fall. Det är det stora hotet. Men det är bara några få gånger vi har utnyttjat den möjligheten. Visserligen finns det mycket hedersvärda socialdemokratiska ledamöter i trafikutskottet. Jag tycker att socialdemokraterna där är utomordentligt bra. Minister Odell är ju här. Han får väl förklara hur förhandlingarna har gått till och hur det har varit.

Herr talman! Till viss del kan jag hålla med Sven Gösta Signell när han kritiserar propositionen och säger att den är, och har varit, otydlig. Dessutom har det varit svårt att utläsa vad regeringen egentligen menar med sin satsning. Man kan nästan tro att regeringen -- åtminstone kommunikationsministern -- på sina resor ute i landet har fått kritik för dåliga vägar t.ex. och att kommunikationsministern då har utlovat en vägstump här och en järnvägsbit där. Det finns ingen helhetslösning i propositionen när det gäller järnvägs eller vägsatsningar. En utgångspunkt för oss har varit att trafikpolitiken måste vara till gagn för alla människor i vårt land, oavsett var de bor. En annan utgångspunkt för oss har varit att trafikpolitiken i så stor utsträckning som möjligt måste vara miljövänlig. Därför är vi kritiska till den stora satsning på nya motorvägsbyggen som vi kan läsa om i betänkandet. Samhällsplaneringen måste ändras så att transporterna minskar så mycket som möjligt. Det kan inte vara meningen att gods och varor skall transporteras härs och tvärs genom landet. Man transporterar bagerivaror från södra till norra Sverige. En samhällsplanering skulle göra att investeringar i infrastrukturen skulle kunna se ut på ett helt annat än vad den gör i dag. Det satsas i propositionen oerhört mycket pengar på infrastruktur. Av de satsningar som görs går den största delen i dag till vägarna. Det är inte fråga om underhåll av vägar, utan det är nya vägar som byggs. Det är verkligen tragiskt när man i dag kan åka runt och se att Vägverkets största uppgift är att sätta ut skyltar som varnar för spårig vägbana. Det är så det blir i dag, när man satsar så litet på underhåll. Det skulle behövas mycket mer underhåll än vad som görs i dag. Vi skall komma ihåg att det i dag med allmänna och enskilda vägar finns runt 415 000 km väg som behöver underhållas. Detta talas det mycket litet om i den här propositionen. I stället talas om nya gigantiska motorvägsbyggen. Dessa kommer inte att skapa några arbeten. Den som tror att man löser den höga arbetslösheten genom att satsa stora pengar på järnvägar och vägar, tror jag gör ett stort misstag. Det är däremot bra att ha ett väl utbyggt transportsystem den dag konjunkturen vänder till en högkonjunktur. Däremot instämmer jag i kritiken att sjöfarten totalt har kommit bort i propositionen. Vi skall då veta att en stor del av godstransporterna i Sverige i dag sker till sjöss. När det gäller utrikeshandel svarar sjötransporterna för 78 % av importen. När det gäller exporten är det sjötransport. Dessa uppgifter finns över huvud taget inte med i detta betänkande. Man kan bygga ut hamnarna med terminaler där gods kan lastas om från sjötransport till eventuell väg eller järnvägstransport. I dag får man vid hamnarna göra en stor omlastning för godstransport med bil, oavsett om godset sedan skall transporteras via järnväg. Detta försvårar möjligheterna till en effektiv transportapparat. Den här frågan har man totalt glömt bort. Kenneth Attefors var inne på frågan om tredje spåret. Herr talman! Jag tycker att några av de få ord om tredje spåret som Kenneth Attefors fick med i betänkandet egentligen är väldigt andefattiga. Vi socialdemokrater föreslog, vilket också Kenneth Attefors talade om, ett tunnelalterntiv. Jag tycker att det är mycket som talar för ett tunnelalternativ. För det första talar man i dag om att tredje spåret inte kommer att räcka till för trafiken på 2000-talet. Då måste man i alla fall bygga en tunnel. För det andra skulle en byggarbetsplats för anläggare skapas här i Stockholm. Den skulle vara välbehövlig med tanke på den höga arbetslösheten här i Stockholm. I dag är investeringskostnaderna ganska låga i förhållande till den nivå som var för några år sedan. För det tredje skulle tunneln rädda en del kulturbyggnader. Om tredje spåret byggs kan man inte garantera att dessa byggnader inte skadas. Detta vet utskottet mycket väl, eftersom vi i utskottet har deltagit i en rundvandring där vi fick ganska god information om att det inte finns några garantier för detta. Kenneth Attefors och jag försökte att få till stånd ett utskottsinitiativ till trafikutskottet. Detta papper hann knappt komma upp på bordet förrän Centerns representant yrkade avslag, vilket också blev utskottets ställningstagande. Detta tycker jag är mycket märkligt eftersom Centern ute i landet slåss för hembygdsgårdar, fäbodvallar och slåtterängar m.m., med all rätt. Men när det gäller att rädda kulturbyggnader i Stockholm har man totalt glömt bort var man hamnar. Då hamnar man tillsammans med vissa andra partier som kallas betongpartier, vilka Centerpartiet tyvärr verkar att fullt och fast ansluta sig till. Det är tur att det i Stockholm finns en stor opinion mot tredje spåret. Men riksdagen, trafikuskottet och Kommunikationsdepartementet visar då vilka man är. Då är man egentligen folkets herrar och inte dess tjänare. Jag beklagar verkligt djupt att man har hamnat i situationen att en folkopinion som också går över partigränserna inte kan förhindra detta, utan totalt körs över. Jag hoppas att inte sista ordet är sagt när det gäller tredje spåret. Men med den stirrighet man har visat, tror jag att detta slag är förlorat. Men man kan väl försöka att hoppas in i det längsta. Det sista som överger människan är ju hoppet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall -- jag står givetvis bakom alla de meningsyttringar som jag har till detta betänkande -- till mom. 1, 7, 17 och 43.

Herr talman! Det kommer att bli en stor dag för svensk transportpolitik och för riksdagens trafikutskott, när kammaren om några timmar kommer att säga ja till investeringar i storleksordningen 98 miljarder för den kommande tioårsperioden. Detta står i skarp kontrast till det förhållande som var under 70 och 80-talet. På 50 och 60-talet, när bilismen expanderade, gjordes årligen investeringar för framför allt vägväsendet på ca 2 % av bruttonationalprodukten. Men de sjönk drastiskt under 70 och 80-talet. Under mitten av 80-talet var siffran nere i 0,4 %. Det var en förändring som innebar kapitalförstöring och uppbromsning av samhällsaktiviteter. Trafikpolitiska beslut fattades 1963 då man bekände sig till konkurrensen som vägledande princip. 1979 års beslut innebar att man godtog det samhällsekonomiska marginalkostnadssynsättet. I samband med 1988 års trafikbeslut gjordes den väsentliga förändringen av järnvägspolitiken i landet som skiljandet av Banverket från Statens järnvägar innebar och den omstruktureringsprocess som också följde för Statens järnvägar. Principen om en regional balans fastställdes också 1988, dvs. en trafikpolitik i landet som tillgodoser allsidiga samhällsintressen. Den proposition som regeringen i år har lagt fram har som bärande motiv att säga ja till säkerhet, effektivitet, miljö och regional balans.

Mot slutet kom man underfund med att en förbättring av investeringstakten inom infrastrukturen i landet måste ske. Man började då med att anslå 10 miljarder -- en miljard om året -- under en tioårsperiod. Men det dröjde inte längre än till påföljande år förrän man inte kunde fullfölja detta. Det var ett särskilt utskottsinitiativ från trafikutskottet som gjorde att nyinvesteringarna i järnvägar ökade från 800 miljoner till 2,5 miljarder på två år, för att därigenom infria vad vi redan hade beslutat om. En del av Socialdemokraternas kritik innebär att de tycker att 1988 års trafikpolitiska beslut skall utvärderas. Ja, det tycker vi också. Till grund för den proposition som regeringen har lagt fram ligger ju en partiell utvärdering, som kommer att ske fortlöpande under tiden framöver. Socialdemokraterna har också uttalat kritik mot att denna infrastrukturproposition inte omfattar sjöfart och luftfart, men att dessa områden inte finns med är ganska självklart. Sjöfartens infrastruktur, hamnar och hamnanläggningar, bekostas i allmänhet av kommunerna, och luftfarten sköts av ett affärsdrivande verk som får sina inkomster via avgifter, medan såväl järnvägar som vägar är direkt anslagsberoende i investeringsfrågor. Jag tycker inte att det är så konstigt. Det viktiga är att vi sammantaget får en kommunikationspolitik i landet som tillgodoser sjöfart, luftfart, vägar, järnvägar, post och tele samt forskning över huvud taget på det trafikpolitiska området. Att staten där har ett övergripande ansvar, är vi alla överens om. Sedan måste jag säga till utskottets ordförande Sven-Gösta Signell att jag åhörde med förvåning det inlägg som han gjorde. Det rimmade inte särskilt väl med den samförståndsanda som under åratal har rått i vårt utskott. Jag tycker för min del, och jag tror att många på den borgerliga sidan delar min uppfattning, att Socialdemokraternas investeringsförslag är ett verkligt överbud. Jag har skrivit upp det. För vägarna har ni ökat regeringens anslagsyrkande med 35 miljarder, för järnvägarna med 13 Ni har alltså ett överbud på 67 miljarder. Jag skulle vara mycket tacksam om Sven-Gösta Signell ville tala om var ni har fått tag i pengarna eller var den guldgruva är belägen där ni hämtar dessa pengar. I en tid när landet lider under en exceptionell lågkonjunktur avsätter alltså regeringspartierna nära 100 miljarder till kraftiga infrastruktursatsningar, som hela vår samhällsekonomi kommer att få nytta av. Jag tycker att det är viktigt att man utgår från det faktiska läget när man bedömer viljan och förmågan till att göra någonting på infrastrukturområdet. Jag tycker inte att man behöver vara särskilt tveksam när man säger att infrastruktursatsningar är förutsättningen för en stigande välfärdsutveckling i samhället. Det finns bevisat överallt. Om sådana satsningar sedan inte eliminerar arbetslösheten i den utsträckning som de gjorde förr i tiden, är en helt annan sak. Men att infrastruktursatsningar -- att bygga vägar och järvägar och att använda dem -- har stor betydelse för välfärdsutvecklingen i landet är oomtvistligt. Till sist några anmärkningar om en annan del av trafikutskottets betänkande, den som gäller finansieringen. Det var inte bara en automatisk uppslutning kring s-sidans anslagsfinansiering som vi gjorde. Trafikutskottet frågade självklart det specialutskott som finansutskottet utgör i sådana frågor. När ett enigt finansutskott förklarade att det åtminstone för närvarande inte var tillrådligt att använda sig av lånefinansiering men sade att man skulle göra utredningar och återkomma i frågan, var det en naturlig attityd från trafikutskottets sida att följa vad ett specialutskott på det området hade sagt. Förr i tiden, under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, när vi hade relativt goda inkomster, dock inte större än att besparingar krävdes i statsbudgeten, var trafikområdet det första område som drabbades. Då kunde man med kraft föra fram teorin om att lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar, som annars inte skulle ha kommit till stånd, var en mycket välbetänkt väg att gå. Men i dagens läge, när vi lånar till arbetslöshetsunderstöd och över huvud taget statsbudgeten går med ett par hundra miljarders underskott, spelar det sett från statens finansiella position ingen roll om vi tar anslagen till infrastruktursatsningar ett par tre år framåt direkt över anslag eller om vi lånar till dem. Finansieringssituationen är densamma.

Det beror ju på att vägförhållandena i södra Sverige ändrats markant. Sedan Östtyskland har gått upp i Västtyskland har vi fått en ny väg som kommer att ge utrymme för mycket trafik direkt till den delen av kontinenten. Brobeslutet kommer att innebära en stark anhopning av trafik från Malmö till Köpenhamn, och Helsingborg--Helsingör kommer fortfarande med sin uppbyggda samhälls och näringslivsstruktur att vara en mycket viktig kontinentalhamn för Sverige. Det är absolut riktigt att vidta den prioritering som trafikutskottet nu har gjort i stor enighet. Det kommer att bli tillfälle senare att bygga upp ett rikt förgrenat nät för våra transporter från Skåne till kontinenten.

Herr talman! Jag vill först göra ett tillrättaläggande. Jag yrkade bifall till samtliga delar i hemställan i trafikutskottets betänkande TU35, men det finns en reservation, nr 3, som regeringspartiernas företrädare står bakom och som jag nu yrkar bifall till. Jag fruktar inte att det goda arbetsklimat och samarbetsklimat som vi har i trafikutskottet skall riskeras för framtiden. Men vad jag vill säga till Sven-Gösta Signell är att Socialdemokraterna som parti inom nästa alla sektioner ger uttryck för överbudspolitik eller populistiska utspel. Jag har inte begärt något annat av Sven-Gösta Signell än att han skall förklara varifrån han får dessa pengar. Han har inte förklarat det, men det har alltid varit en gängse arbetsmetod från partiernas sida att man har talat om vilken budget som man har och hur man således skall täcka sina utgifter. I Socialdemokraternas krav i trafikutskottet finns en sådan klar överbudspolitik som ger Socialdemokraterna möjlighet att tillgodose alla tänkbara önskemål som finns i alla delar av landet och på alla områden. Det har inte vi, som måste föra en ansvarsfull penningpolitik. Det är därför som jag anser att Sven-Gösta Signell och hans kolleger i utskottet har agerat på ett sätt som inte ådrar dem någon särskild aktning i ekonomiska hänseenden.

Herr talman! Jag vill först säga något om finansieringsformen när det gäller infrastruktursatsningarna. Om riksdagens finansutskott inte hade kommit med sitt yttrande, som innebar att regeringens förslag avstyrktes, hade vi följt det. Det har nämligen ingen betydelse, som jag sade i mitt inledningsanförande, om man gör på det ena eller på det andra sättet när det gäller att bekosta investeringarna. Men om riksdagen såsom första statsmakt har sagt att den vill avvakta och först utreda hur man skall finansiera investeringar av denna sort så gör man det. När det gäller resonemanget om att ha en budget som håller, kan jag säga att Socialdemokraterna och även andra partier brukar ha det här i riksdagen. Men jag efterlyser den i år. Jag har inte sett något förslag från den socialdemokratiska riksdagsgruppen som är en heltäckande budget för det kommande verksamhetsåret. Det är därför som man har rätt att anklaga Socialdemokraterna för att föra en oansvarig överbudspolitik.
Jag vill meddela att anslag om kvällsplenum har uppsatts. Vidare erinrar jag om att överläggningarna i dag fortsätter utan något middagsuppehåll.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Rolf Clarkson. Han skäller litet grand på Socialdemokraterna. Han ansåg att de hade varit dåliga på att underhålla vägarna under 80-talet och att det var rena kapitalförstöringen. Jag skulle därför vilja fråga Rolf Clarkson varför man nu inte skall öka underhållet på vägarna i stället för att bygga nya motorvägar och stora motortrafikleder. Då gör man ju exakt samma misstag. Om man inte utökar underhållet på vägarna, innebär det såvitt jag förstår en fortsatt kapitalförstöring. Rolf Clarkson sade också att staten har det övergripande ansvaret, och sedan räknade han upp vägar, järnvägar, post och tele. Jag tror att även sjöfarten kom med litet i slutet av hans uppräkning, och det tycker jag är bra. Det håller jag helt och hållet med om. Jag tycker att staten fortsättningsvis skall ha detta övergripande ansvar. Om vi kan vara överens om det framöver, då kanske vi kan ta oss ur en stor del av de problem som ligger framför oss. Jag efterlyste en sammankoppling, dvs. att när det nu görs så stora investeringar i järnvägar och vägar skulle man knyta samman detta med terminaler till hamnar. Jag tror att man skulle tjäna mycket på det. Man skulle slippa ha en godshantering som innebär att gods kommer t.ex. med båt, men man måste ändå transportera det om man vill ha det på järnväg. Jag tycker att i den satsning som skall göras fram till år 2003 borde detta ha varit med.
Herr talman! För det första vet Karl-Erik Persson mycket väl att uppläggningen av den infrastrukturproposition som riksdagen har fått från regeringen innebär att man har fördelat resurserna på olika områden. Järnvägarna har alltså relativt sett fått betydligt mer än vad vägarna i landet har fått. Man har tagit med en utbyggnad av motorvägssystemet av det enkla skälet att vi därigenom vinner ökad trafiksäkerhet. Vi sparar ett antal människoliv, och vi sparar ett stort antal skadade i trafiken genom att föra trafiken där den är som tätast på motorvägar. Jag kan inte föreställa mig att Karl-Erik Persson har något att invända mot en sådan satsning. Dessutom är det effektivt. Vi får en mindre miljöpåverkan om en sådan övervägande del av biltrafiken framförs i jämn takt på motorvägarna än om vi har trafikstockningar på andra typer av vägar.
Herr talman! Givetvis har Rolf Clarkson rätt i att man skall rädda liv när det gäller vägtransporter. Men det är inte säkert att man räddar så många liv bara genom att bygga en stor motorväg någonstans där man kanske kunde ha satsat på att bygga bort trafikhinder på andra områden. Man skulle kanske kunna rädda lika många liv på det sättet. Men det är litet svårt att säga vad som gör bäst nytta när det gäller att rädda liv. Jag är inte så säker på att man räddar liv bara för att man bygger en motorväg. Rolf Clarkson vill bygga E 4:an från Helsingborg till Stockholm. Jag tror att det finns många vägar där nere som skulle kunna tjäna på att bli bättre tillgodosedda, både när det gäller att rädda liv och att förbättra miljön. Alldeles säkert finns det områden där nere där det är trafikstopp, där trafiken står stilla. De kommer inte att få några medel genom den här propositionen eller det här betänkandet, vad jag förstår. Det blir de stora vägarna som får något. Då har vi missat litet av både miljömålet och möjligheten att rädda liv, tycker jag.
Herr talman! Med det förslag till fördelning av resurserna på vägområdet som presenteras i regeringens proposition får man en mycket lycklig fördelning av trafiken. Det kan inte förnekas, Karl-Erik Persson, att till motorvägarna hör ett stort antal tillförselvägar med god standard. Det betyder att vi har fått en regional balans med motorvägarna som stomme. Det är en regional balans som tillförsäkrar hög säkerhet och effektivitet även i den delen av nätet.

Herr talman! Under det här riksdagsåret har frågorna om utbyggnaden av trafikens infrastruktur verkligen stått i centrum av debatten inom många olika samhällssektorer. Det speglar vilken betydelse transportsektorn har i samhället, men också den konflikt som faktiskt finns mellan olika samhällsmål. Jag tycker att debatten under det gångna året till stor del har handlat om investeringar i trafikens infrastruktur som ett kortsiktigt stabiliseringspolitiskt medel. Oppositionen har t.ex. pekat ut just investeringar i infrastrukturen som ett av de främsta medlen för att kortsiktigt bekämpa arbetslösheten. Överbuden har också haglat över riksdagen. Inte på lång tid har Socialdemokraterna visat en så stor vilja att anslå medel till infrastrukturåtgärder som just nu. Det är synd att inte den heta investeringsviljan manifesterades litet kraftfullare under den tid man faktiskt styrde landet. På den tiden styrdes medlen i stället över till kortsiktig konsumtion. Det var faktiskt inte i första hand överhettningsproblem, Sven-Gösta Signell, utan det var olika särintressen som tryckte på och pressade upp statens transfereringar till hushållen mer och mer. De nådde faktiskt sin höjdpunkt när vi hade de ekonomiska hjulen att snurra som allra fortast här i landet. Jag noterar med tillfredsställelse att den då ansvarige ministern, Kjell-Olof Feldt, nu i egenskap av ordförande i Vägföreningen, beklagar de socialdemokratiska regeringarnas och sitt eget handlande när det begav sig. Hur som helst, nu har regeringen presenterat ett långsiktigt förslag till hur infrastrukturen skall byggas ut under de kommande tio åren. Det program som regeringen har lagt fram är grundat på en helhetssyn över transportsystemet, men är också en avvägning mellan olika trafikpolitiska mål. Jag noterar med tillfredsställelse att trafikutskottet i sitt betänkande i allt väsentligt har godkänt det förslag till inriktning av investeringarna som regeringen har lagt fram. Jag konstaterar också att utskottet delar regeringens bedömning när det gäller i vilken takt som programmet skall genomföras. Men i detta betänkande finns också en avvikelse från regeringens förslag, som jag anser vara värd att kommentera. Utskottet föreslår nämligen att medel skall anvisas över statsbudgeten på sedvanligt sätt och inte genom att Vägverket och Banverket lånar direkt i Riksgäldskontoret. Jag beklagar faktiskt att inte trafikutskottet och finansutskottet var beredda att ta steget fullt ut och godkänna regeringens förslag. Visserligen innebär inte trafikutskottets betänkande någon ändrad ambitionsnivå jämfört med regeringens förslag. Men den tydlighet och den överblick som hade blivit följden av att finansiera investeringarna genom lån, med en mer bokföringsmässig avskrivningstid, förloras när investeringarna finansieras direkt över statsbudgeten år för år. Med lån kan nämligen investeringskostnaden periodiseras över tiden och kostnaderna i statsbudgeten kan på ett relevant sätt fås att spegla konsumtionen av infrastruktur. Nu väljer utskottet att fortsätta med det sedvanliga sättet att i stället finansiera investeringsprogrammet med anslag som finansieras genom underskott i statsbudgeten. Kapitalkostnaderna kommer inte att synliggöras, utan kommer att uppstå som en bland många anonyma kostnader på kontot Räntor på statsskulden. Kostnader för kortsiktig konsumtion och långsiktiga investeringar kommer alltså även i fortsättningen att blandas samman, med ökad otydlighet som följd. Men jag noterar, herr talman, att finansutskottet i sitt yttrande till trafikutskottet inte helt har gett upp tanken på en lånemodell. Finansutskottet reser bl.a. frågan på vilket sätt riksdagen skall utöva sin finansmakt och hur det hittills vedertagna sättet att genom anslagsbeslut fastställa budgetregleringen kan utvecklas vidare. Dessutom aviserar finansutskottet att man har för avsikt att hos regeringen hemställa om en översyn av de frågor som har aktualiserats vid behandlingen av infrastrukturpropositionen. Jag tycker att det är mycket positivt att man har insett att formerna för hur staten styr långsiktiga investeringar faktiskt behöver utvecklas. Det innebär, enligt min uppfattning, att nya styrformer och redovisningsprinciper bör tillämpas om även riksdagens inflytande skall kunna öka och på ett mer ändamålsenligt sätt redovisa de faktiska aktiviteterna i ekonomin. Jag ser fram emot att regeringen nu får arbeta vidare med att utveckla statens styrformer och redovisningsprinciper för bl.a. investeringar i vägar och järnvägar. Herr talman! Vi är alla här överens om att investeringarna i vägar och järnvägar måste öka. I ivern att överträffa regeringens förslag har Socialdemokraterna redovisat planeringsramar som är orealistiska att genomföra med det statsfinansiella läge som nu råder. Socialdemokraterna föreslår investeringar för totalt 155 miljarder kronor under en tioårsperiod. Det är en 50-procentig anslagsökning jämfört med regeringens förslag. Den stora frågan, som flera här i kammaren redan har ställt, är hur detta skall finansieras. Det socialdemokratiska överbudet på infrastrukturens område tycks vara ett kännemärke, herr talman, för dagens socialdemokrati. Om man studerar deras ekonomiskpolitiska motion, som väcktes i anslutning till kompletteringspropositionen, finner man överbud på område efter område. Summan av överbuden är inte sammanräknad någonstans. Jag kan förstå det. Det skulle nämligen leda till ett fullständigt gigantiskt budgetunderskott. I den socialdemokratiska strategin för den ekonomiska politiken föreslås åtgärder som skulle leda till ett statligt upplåningsbehov på dryga 300 miljarder kronor. Det är ca 20 % av Sveriges bruttonationalprodukt. Inget jämförbart land kommer ens i närheten av sådan statsskuldsättning som Sverige skulle göra med den socialdemokratiska politiken. Men, herr talman, då skall man komma ihåg att de överbud som vi har att behandla i dag icke finns med i Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska motion med anledning av kompletteringspropositionen, vilket är ytterst anmärkningsvärt. Det är inte så konstigt att vi aldrig har hört de applåder som skulle komma från verken för den socialdemokratiska infrastrukturpolitiken. De har kanske förstått att man över huvud taget inte har brytt sig om att föra in denna tillkommande kostnad i sin egen motion, som skall vara ett alternativ till regeringens kompletteringsproposition. Såvitt jag förstår skulle de socialdemokratiska trafikpolitikerna för sina överbud behöva lägga till ytterligare ca 100 miljarder kronor under en tioårsperiod, inkl. de i och för sig vällovliga ökade satsningarna på underhåll. Vi delar den socialdemokratiska ambitionen. Men regeringen har gått något längre när det gällt att försöka finansiera sina anslag. Det är detta som skiljer oss åt. Om den socialdemokratiska överbudspolitiken skulle omsättas i politiska beslut i stället för att bara vara retoriskt luftbubbel, skulle Sverige verkligen, herr talman, varaktigt fastna i skuldfällan. Växande budgetunderskott skulle leda till stigande räntor, som skulle försämra investeringsklimatet och statsfinanserna och snabbt leda Sverige till en helt annan ''division''. Det är dags för Socialdemokraterna att återvända till verkligheten. Vi har inte råd med den här typen av överbudspolitik, som når sådana olympiska mått som redovisas i de reservationer som Socialdemokraterna har lagt i utskottet. Herr talman! Den politik som redovisas i utskottets betänkande innebär en välbalanserad infrastruktursatsning, som förtjänar riksdagens stöd.

Herr talman! Jag hörde bitterheten hos ministern när det gäller lånefinansiering eller finansiering via statsbudgeten. Jag kan delvis hålla med ministern, för det var faktiskt i en motion från Socialdemokraterna som man krävde lånefinansiering och som ni tillstyrkte, medan era borgerliga kolleger i utskottet inte gjorde det. Det gav vi regeringen till känna. Sedan ville Ingvar Carlsson inte lånefinansiera. Då ändrade sig också socialdemokraterna i utskottet. Det var faktiskt Socialdemokraterna och vi som från början ville låna. Sedan drog herr Signell bort mattan under fötterna, förmodligen på order från

Herr talman! Sven-Gösta Signell refererade till en pressträff. Syftet med den var att jag skulle kommentera den socialdemokratiska infrastrukturmotionen. Jag tycker ändå, herr talman, att det får vara tillåtet för regeringen att något granska och studera den, även om Sven Gösta Signell i dag tycker att det är olustigt. Det har jag full förståelse för. Men det borde han ha tänkt på innan han satte sitt namn där. Det är mycket enkelt att dementera det jag har sagt genom att redovisa hur man har tänkt sig finansieringen. Har Sven-Gösta Signell över huvud taget bett Allan Larsson att föra in detta bland de angelägna åtgärder som Socialdemokraterna vill ha med i en kommande budget? Har man gjort det är saken klar. Men när man inte ens tar med detta när Socialdemokraterna redovisar vilka utgifter och inkomster man räknar med att det här landet skall ha, då får man faktiskt finna sig i att även en kommunikationsminister en dag som denna ifrågasätter det. Jag anser naturligtvis inte att Vägverket och Banverket lägger fram orealistiska förslag i sina anslagsäskanden. Tvärtom har Sven-Gösta Signell och jag precis samma uppfattning om behoven som Banverket och Vägverket har. Men alltför ofta handlar det i politiken om att avväga de tillgångar som finns mot behoven och att göra en prioritering. Det har varit möjligt nu, herr talman, att få ett mycket kraftigt nivålyft. Det är inte möjligt att ytterligare fördubbla det. Det gäller alltså att besinna sig. Oppositionens roll är naturligtvis att opponera, men man måste ändå ha viss hederlighet när man redovisar hur man skall finansiera saker och ting. Sven-Gösta Signell återkommer till de 100 miljarderna. Jag hade trott att jag skulle slippa höra det en gång till. Då vill jag anföra följande om dessa 100 miljarder. 45 miljarder består egentligen av resten av de ordinarie anslagen under detta sekel. 10 miljarder är hälften av det s.k. delfinanslaget. Dessa 10 miljarder var nya pengar som den tidigare regeringen tog fram. Därutöver är det ytterligare 10 miljarder som vi nu finansierar i denna infrastrukturproposition för att fylla på delfinanslaget. Sedan är det 30 miljarder som skall betalas av kommande trafikanter enligt Dennispaketet, Göteborgsuppgörelsen och uppgörelsen om Öresundsbron. Slutligen är det 15 miljarder som man räknar med att få in genom näringslivsmedverkan -- Sven-Gösta Signell har redan talat om att några sådana pengar vill man inte ha när det gäller Arlandabanan. Det här är alltså en gigantisk luftpastej. Sanningen om dessa 100 miljarder är att man utöver ordinarie anslag tog fram 10 miljarder kronor, en tiondel av dessa miljarder.

Herr talman! Sven-Gösta Signell återkommer till de 30 miljoner kronor som regeringen vill anslå till Delegationen för infrastrukturinvesteringar, som inrättades av den socialdemokratiska regeringen för att den i samverkan med näringslivet skulle ta fram pengar och annan typ av privatfinansiering. Denna delegation skall få dessa resurser för att kunna arbeta vidare för att ta fram pengar till bl.a. På stående fot inbjuder jag Sven-Gösta Signell att komma upp på departementet, så skall han få en genomgång av detta. Jag tror att det skulle göra vår debatt litet mera meningsfull. Sven-Gösta Signell tycker att vi kommer lindrigt undan genom att vi föreslår en lånefinansiering. Det är ju detta som skiljer oss från socialdemokraterna. Ni avstyrker vårt förslag och vill i stället ta fram pengarna över statsbudgeten. Då får ni faktiskt lov att också visa hur det skulle gå till.
Herr talman! Det är litet svårt att kommentera det som kommunikationsministern har sagt. Jag vill börja med att säga att det är första gången som jag deltar i en debatt med kommunikationsministern. Men jag har varit med i debatter med andra kommunikationsministrar. Och jag har aldrig varit med om att en minister har berömt sig själv så väldigt mycket och talat så väldigt litet om det betänkande som behandlas i kammaren. Man hakar upp sig på om det skall vara lånefinansiering eller om det skall vara finansiering över budgeten och på de gigantiska beloppen. Jag måste faktiskt påminna kammaren om -- även om det inte hör till denna debatt -- att man varje månad betalar ut 3 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det skulle man kanske också ha med i den här debatten.

Herr talman! Jag har till detta betänkande fogat ett särskilt yttrande, och jag skall i huvudsak ägna min talartid åt bakgrunden till detta. Ett av landets största byggföretag har nyligen gått ut i affärstidningarna med en helsidesannons, där man säger: Att satsa på infrastrukturen är att bygga upp landets framtid. Visst är det på det viset. När nu detta betänkande går igenom här i riksdagen, kommer nära 100 miljarder att pumpas ut under en tioårsperiod för att bygga upp och rusta vår framtid i form av vägar, broar, järnvägar och andra viktiga kommunikationer. På det sättet skall vi få bättre förutsättningar att utveckla näringslivet och få snabbare kommunikationer mot Europas centrum. Eller som trafikutskottet uttrycker sig: förbättra kvaliteten i transportsystemet och binda samman landets olika delar på ett effektivt sätt samt öka tillgängligheten till de för vår ekonomi betydelsefulla europeiska marknaderna. Så långt låter allt positivt. Men är det så, att vi med detta betänkande som grund verkligen bygger framtiden för hela landet? Om så vore fallet, borde investeringarna vara någorlunda jämt fördelade över landet. Tyvärr är det inte så. Med den inriktning som satsningarna nu har koncentreras huvuddelen på storstadsregionerna och i södra Sverige. Därmed riskerar det trafikpolitiska delmålet om regional balans att bli en pratbubbla utan rejält innehåll. En vacker målformulering som varken regering eller riksdag orkar leva upp till. Konkret får Norrland bara smulor av dessa storsatsningar. Några exempel: Från Stockholm till Skåne skall E 4 få utbyggd motorvägsstandard under planperioden, medan dess norra del t.ex. genom Västeroch Norrbotten inte får någon som helst upprustning. Detsamma gäller riksväg 45, som i dess södra del rustas upp, medan den norra delen bara får punktvisa insatser, dvs. lagningar av tjälskott och liknande mindre förbättringar. På järnvägsområdet gäller samma obalans mellan norr och söder. Huvuddelen av miljardsatsningarna går till att knyta samman storstadsregionerna, medan t.ex. den för Norrland så viktiga pulsådern norra stambanan får sina investeringar kraftigt bantade: från de planerade 2,3 miljarderna till 200 miljoner. Den för Norrland så viktiga framtidssatsningen Botniabanan får bara sin startsträcka putsad i form av en mindre satsning på Ådalsbanan. Inget annat kommer i stort sett att ske under denna långa period. De som påstår att denna proposition och utskottets majoritetsskrivning är en satsning för hela landet måste vara otroligt inskränkt i sin framtidssyn, eller måste tro på det enkla budskapet att om man bara satsar på storstäderna så utvecklas hela landet automatiskt. Det betyder naturligtvis inte att vi norrlänningar är negativa till insatser i storstadsregionerna, men det får inte ske till priset av en utarmning av glesbyggdslänen. Vilka krafter påverkar den borgerliga politiken när en så våldsam snedfördelning sker av framtidsinvesteringarna i infrastrukturen? Är det de framträdande politiska lobbyisterna som har fått stort utrymme i storstadstidningarna som har påverkat de politiska besluten, eller är det näringslivets lobbyister i form av t.ex. Rail Forum som de borgerliga nu till fullo ställer upp på? Eller är det kanske effekten av att den borgerliga majoriteten ofta tvingas att söka politiskt stöd hos det extremt storstadsfixerade Ny demokrati, som har bidragit till att skapa denna obalans? Det är ju alla skattebetalare som skall vara med och betala notan på närmare 100 miljarder. Och visst kan hela landets utvecklas med en bättre fördelning av dessa resurser. Vi stöder alltså gärna viktiga projekt i storstäderna och i landets södra del, men vi i norra Sverige måste också få vår del av investeringskakan. Storsatsningarna på infrastrukturen är viktiga, oavsett om vi går med i EG eller ej. De är oerhört viktiga för framtidsbyggandet, men om inte inriktningen förändras, är jag övertygad om att norrlänningarnas syn på EG och kopplingen mot söder kan komma att förändras. Om vi skall vara med och närma oss Europa på lika villkor, bör självfallet detta också komma till uttryck nu när kommunikationerna skall förbättras. Det finns många skäl för detta. De fem nordligaste länen hade tillsammans en nettoexportöverskott på över 46 miljarder, och det totala nettoexportvärdet per sysselsatt i Norrland ligger 19 000 kr över riksgenomsnittet. Vi är självfallet beredda att även i fortsättningen dela med oss av våra naturresurser, men solidaritet kan aldrig vara enkelriktad. Vi måste också få vår del av framtidssatsningarna. Jag har dock den förhoppningen att en annan regering och en annan riksdagsmajoritet skall förändra och justera denna långsiktiga inriktning av satsningarna på infrastrukturen, så att alla människor -- oavett var de bor och verkar i vårt land -- skall kunna känna sig delaktiga i framtidssatsningarna. Fru talman! Det är mot den bakgrunden som jag har avgett detta särskilda yttrande.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna står bakom utskottsmajoriteten när det gäller detta betänkande, men jag vill ändå här lyfta fram de ståndpunkter som Folkpartiet har i infrastrukturfrågor samt något beröra vägfrågorna. Som liberaler vill vi skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändiga för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för Europasamarbetet. Resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv. Samhället har ett övergripande ansvar för att kommunikationerna fungerar. Men det hindrar inte att trafikföretagen drivs i annan regi, tvärtom. Det är glädjande att det i regeringens proposition finns förslag om kraftiga satsningar på järnvägar och vägar. Detta är viktigt inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. Utan ordentliga vägar och järnvägar hämmas utvecklingen i glesbygden. Men med satsningar i den storleksordning som vi i dag skall fatta beslut om tillsammans med de tidigareläggningar av investeringar som den borgerliga regeringen fattade beslut om under sitt första år, ökar möjligheterna till en god utveckling för glesbygden vad gäller vägar och järnvägar. Det är ändå värt att påpeka att det ej går att bygga järnvägar och vägar bara för byggandets skull. Inriktningen av projekten måste planeras med hänsyn till ekonomisk tillväxt, ökad trafiksäkerhet och miljön. Därför måste dessa faktorer vägas emot varandra innan ett projekt sätts i gång. Socialdemokraternas alternativ till regeringen präglas av överbudspolitik. När det gäller Socialdemokraternas infrastruktursatsningar kan man säga: sent skall syndaren vakna. Efter att under en större del av 1980-talet ha eftersatt investeringar i framför allt vägar och järnvägar präglas nu Socialdemokraternas politik av överbud och löften om dubbelt större anslag. Jag tänker nu kommentera en del olika projekt i vägdelen av propositionen. Att E 4 nu får motorvägsstandard mellan Helsingborg och E 6 mellan Trelleborg, Göteborg och Uddevalla får motorvägsstandard är något som vi i Folkpartiet har arbetat för länge. Att E 20 mellan Stockholm och Göteborg får motorvägsstandard hela vägen är också ett önskemål. Ett första steg till detta tas i betänkandet, men det vore givetvis önskvärt att hela E 20 blir motorväg, enligt vår uppfattning. Fru talman! Det är inte bara i södra Sverige som det behövs bra vägar. I Norrland är vägarnas standard också viktig. De skall klara ett bistrare klimat. De skall klara tunga transporter på relativt små vägar dit ej järnvägen når. Satsningar görs nu på att förbättra och höja vägstandarden också i Norrland. Söderifrån sett kommer delar av Bergslagsdiagonalen och även den s.k Räta linjen att ingå i det nationella stamvägnätet. Dessa vägar är av betydelse som transitvägar till och från Norrland och därmed också av betydelse för Norrlands fortsatta utveckling. En väsentlig höjning av vägstandarden i Norrland genomförs också, och en förbättring av riksväg 45 från Värmlandsgränsen mot norr är också en nödvändighet. Om jag vänder blicken mot min egen hemtrakt, Västkusten, kan jag säga att det är glädjande att E 6 blir motorväg, vilket tidigare har nämnts. Att riksväg 45 byggs som motorväg upp till Vänersborg är mer komplicerat. En eventuell vägsträckning intill Göta älv kan bli problematisk, och om riksväg 45 skall byggas ut måste speciella studier genomföras över de rådande markförhållandena eller också måste nya markområden tas i anspråk. Vad gäller E 6 från Uddevalla till Svinesund har utskottet, i motsats till kommunikationsministern, glädjande nog beslutat att denna vägdel skall byggas om till motorvägsstandard. Nu måste Vägverket och Kommunikationsdepartementet försöka omprioritera eller ta fram behövliga pengar för färdigställandet av en nödvändig om och utbyggnad. Detta är något som jag har arbetat för i riksdagen under flera år, och det är nu tillfredsställande att se planerna förverkligas. Ett annat viktigt vägprojekt i Västsverige är utbyggnad av riksväg 40 till full motorvägsstandard. Att denna utbyggnad är nödvändig beror på att riksväg 40 har varit mycket olycksdrabbad under åren. En höjning av standarden på denna väg kommer att drastiskt öka trafiksäkerheten och minska antalet trafikoffer. Fru talman! Regeringens förslag, som också utskottet i stort ställer sig bakom, är väl prövat. Pengar satsas på projekt i hela Sverige. Det är stora medel som satsas. Jag skulle vilja påstå, som talare före mig redan har gjort, att en regering aldrig tidigare i modern tid har satsat så här mycket på utbyggnad av infrastruktur. Detta visar de borgerliga partiernas intention att medverka till en utveckling där näringslivet, jobben och välfärden i hela Sverige tryggas genom goda väg och järnvägsförbindelser. Dessutom höjs trafiksäkerheten och människoliv kan sparas. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Rolf Clarkson har på ett utmärkt sätt tidigare i debatten företrätt utskottets majoritet och redovisat de överväganden som ligger bakom majoritetsskrivningen i betänkandet. Men eftersom detta är det största beslut som har fattats inom infrastrukturområdet vill jag ändå passa på att ta tillfället i akt att redovisa min och Centerns syn på infrastrukturen. Med hänsyn till de ansträngda arbetsläget i kammaren skall jag dessutom göra det mycket kortfattat. Satsningar inom infrastruktursektorn är strategiska satsningar inför framtiden. Genom att det skapas bra kommunikationer för svenskt näringsliv förbättras företagens möjligheter att konkurrera på den viktiga Europamarknaden. Att i den nu rådande mycket djupa och långvariga lågkonjunkturen göra kraftfulla insatser är en klok politik. Det är billigare. Man får fler mil järnväg eller väg till ett visst pris, jämfört med hur det var för ett eller ett par år sedan. Dessutom skapas sysselsättning inom den viktiga bygg och anläggningssektorn. Men framför allt står Sverige, genom dessa investeringar bättre rustat som nation för att ta till vara den förbättrade konjunktur som vi vet kommer. Låt mig också konstatera att det är mycket tillfredsställande att vi nu får till stånd mycket kraftiga investeringar i infrastrukturen -- det rör sig om nästan 100 miljarder under den kommande tioårsperioden. Ändå vet vi som sysslar med trafikpolitik att behoven är så stora och många att långt ifrån alla kan tillgodoses, trots denna stora satsning. Detta beror till stor del på att investeringar i vägar och järnvägar har eftersatts under en lång följd av år. Centern har under många år varit pådrivande när det gäller både takten och nivån på investeringar i vägar och järnvägar. Vi fullföljer nu denna politik i regeringsställning. Trots ett mycket allvarligt statsfinansiellt läge med stora budgetunderskott gör nu riksdag och regering denna mycket kraftfulla satsning på de här viktiga framtidsinvesteringarna. I 1988 års trafikpolitiska beslut, vars mål fortfarande ligger fast, fastställdes fem olika delmål för trafikpolitiken. Det handlade om tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans. Dessa mål är delvis motstridiga. Därför är det bra att riksdagen nu på ett helt annat sätt än tidigare lägger fast inriktningen för investeringarna. Det är svåra avvägningar och prioriteringar som ligger bakom betänkandet. Det har gjorts avvägningar mellan de olika trafikpolitiska målen. Det har gjorts avvägningar mellan hur mycket som skall satsas på väg resp. järnväg, och det har gjorts avvägningar mellan olika regioners berättigade intressen. Som jag sade förut är den statsfinansiella situationen sådan att alla välmotiverade satsningar inte kan genomföras. Jag tycker ändå att det förslag som nu föreligger är en bra avvägning och sammanjämkning mellan de olika intressena. Från Centerns sida har vi tidigare framför allt kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att två av dessa fem delmål har uppfyllts väldigt dåligt. Det har gällt målen om god miljö och regional balans. I det nu föreliggande förslaget är dessa mål på ett väsentligt sätt bättre tillgodosedda än tidigare. Jag hade kanske för min del velat lägga än större vikt vid att de miljö och regionalpolitiska målen skall uppfyllas, men det är en fullt acceptabel kompromiss som har uppnåtts. Dessa investeringar skall också, Sten-Ove Sundström, ses tillsammans med de olika satsningar i mångmiljardklassen som regeringen har gjort i olika s.k. sysselsättningspaket, både förra året och i år. Just i dessa sysselsättningspaket har de regionalpolitiska behoven tillgodosetts i ganska stor utsträckning. Om man skall förverkliga de stolta deklarationerna om att hela Sverige skall leva krävs kraftfulla satsningar på infrastrukturen. Bra kommunikationer är den viktigaste förutsättningen för att en bygd eller en region skall kunna få en positiv utveckling. Även på miljöpolitikens område är trafiken ett strategiskt område. Skall en bra miljö åstadkommas måste också trafikpolitiken underställas kraven på ekologisk balans. Det handlar om kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och spårburen trafik, men det handlar också om att på olika sätt minska utsläppen från bilar, lastbilar och bussar, eftersom dessa transportmedel är de enda realistiska för många typer av transporter i flera områden i vårt land. Det är oerhört viktigt med en helhetssyn i trafikpolitiken. De olika trafikslagen skall samverka -- väg, järnväg, sjö och luftfart. Här behövs utan tvivel ytterligare åtgärder vidtas för att få detta samspel att fungera ännu effektivare. Fru talman! Jag kan avslutningsvis konstatera att dagens beslut innebär ett viktigt trendbrott när det gäller investeringar i den viktiga infrastrukturen. Inte minst gläder det mig som centerpartist och järnvägsförespråkare att investeringarna i järnvägar nu når nya rekordnivåer.

Fru talman! Investeringar i vägar och järnvägar tilldrar sig alltid stort intresse. I samband med utarbetandet av betänkandet har utskottet behandlat inte mindre än 424 yrkanden. Jag är imponerad av det sätt på vilket kansliet har hanterat frågorna och den vilja som har funnits i utskottet att komma framåt i behandlingen. Goda kommunikationer är bra för ett land. Det råder det stor enighet om. Svårare är det att definiera vad som är goda kommunikationer. För den som bor nära tunnelbanestationen kan bilen anses som onödig i samhället. För en glesbygdsbo kan den vara en livsnödvändighet. Upprinnelsen till proposition 176 om investeringar i trafikens infrastruktur finner vi i ett utskottsinitativ, där det sades att riksdagens och regeringens inflytande över investeringsplaneringen borde stärkas, utan att någon detaljstyrning får ske. Utskottet ansåg dessutom att det var av grundläggande betydelse att övergripande politiska avvägningar skall ske på politisk nivå och inte på myndighetsnivå och att regeringen borde ge riksdagen ett underlag med förslag till övergripande riktlinjer. Det här måste tolkas som att de övergripande besluten skall fattas på politisk nivå och att vi skall överlåta detaljerna -- när, var, hur, osv -- till verken, dvs. experterna. De satsningar som nu föreslås i proposition 176 innebär ett stort lyft vad gäller investeringar i vägar och järnvägar jämfört med vad vi har varit vana vid under 80-talet. För åren 1993-1996 föreslås investeringar i en storleksordning som är fem gånger större än vad som kunde åstadkommas under 80-talet. Det betyder också -- om jag förstått Sven-Gösta Signells anförande rätt -- att om man mäter en regerings kompetens genom investeringsnivån, kommer vi att ha en regering med fem gånger högre kompetens än vad vi hade under 80-talet. Det är därför med förvåning vi nu ser att Socialdemokraterna inte är nöjda, utan föreslår att investeringarna i det närmaste skall fördubblas. I den s.k. 200-miljardersreservationen kan man summera investeringarna till 155 miljarder, att jämföras med propositionens 98 miljarder. Förklaringen ligger naturligtvis i att Socialdemokraterna i opposition har tillgång till betydligt mer pengar än regeringen. Propositionen innebär ett stort lyft när det gäller järnvägen. Satsningarna utgör det största paket på över 100 år. En allmän kritik är att propositionen saknar s.k. miljöprofil. Vid en jämförelse mellan satsningar på väg resp. järnväg kan sägas att allt under 50 % i satsning på järnväg är lika med underkänt. Om vi beaktar att endast 12 % av de långväga persontransporterna och 28 % av långväga godstransporterna sker på järnväg, kan man konstatera att över 40 %, dvs. 32 miljarder plus halva LTA-anslaget, satsas på järnvägen. Det sker alltså en kraftig överinvestering om vi ser till det faktiska nyttjandet. Det sker helt avsiktligt för att styra över mer av transporterna till järnväg. Ser vi till Socialdemokraternas reservation, vill man med sin ''överinvestering'' lägga 17 miljarder extra på järnväg och hela 43 miljarder på vägarna. Vi kristdemokrater vill vara med att skapa ett samhälle där vi kan erbjuda snabba och effektiva kommunikationer såväl inom landet som ut i världen, och det skall ske på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt -- en kombination som inte alltid är den lättaste att åstadkomma. Vi måste skapa ett vägsystem som kan erbjuda ett körsätt som minimerar utsläppen. --Vi måste satsa på järnväg och på övrig kollektivtrafik som på olika sätt nyttjas av allmänheten, och vi skall dessutom stimulera användningen. --Vi måste ställa höga krav på bränsle och fordon. --Vi måste ta till vara de möjligheter som finns att bygga säkra vägsystem. Detta var några exempel. Vi kan konstatera att detta finns omnämnt i propositionen. Det finns två extra känsliga infrastruktursatsningar som nu är mycket debatterade. Det är När det gäller tredje spåret, som omfattas av detta betänkande, undrar jag om det egentligen är så klokt att låta vårt vackra Stockholm, kringgärdat av så mycket vatten, vara nav för tågtrafiken. Uppsala ligger faktiskt närmare Arlanda än Stockholm. Det hade kanske varit bättre att lägga navet där. Från Uppsala finns det dessutom redan en fungerande pendeltrafik till Stockholm. Vi kan ändå konstatera att utskottet inte helt har stängt dörren för alternativa lösningar. Kravet är att inte kostnad och tidsplan allvarligt äventyras. Fru talman! Det betänkande vi nu skall ta ställning till bygger i stort på proposition 176. Små justeringar har gjorts, vilka kommer att lyftas fram senare i debatten. När det gäller finansieringen konstaterar utskottet, tyvärr, att finansutskottet inte accepterar att lån tas upp i Riksgäldskontoret, utan man förordar anslag via statsbudgeten. Det är beklagligt, men trafikutskottets ställningstagande påverkar ändå inte omfattningen av investeringarna eller ger någon tidsförskjutning. Fru talman! Jag yrkar, förutom bifall till reservation

Fru talman! Det har sagts tidigare att hela Sverige skall leva, och det kan vi vara överens om. Vi är också lika överens om att det krävs goda kommunikationer för att uppnå detta. Men vi kanske snart måste börja fråga oss vilken sorts kommunikationer vi skall ha i vårt land. Det finns nämligen vad gäller Sverige ett antal begränsningar, vilket man ser vid en jämförelse med andra länder. Sverige har en stor yta. Vi har en låg befolkningstäthet, och vi har, höll jag på att säga, inga pengar. Det beslut vi kommer att fatta i dag, med inriktning på järnväg och biltrafik, måste vi acceptera. Men vi kanske måste tänka en gång till när det gäller de satsningar vi skall göra på 2000 Fru talman! Frågan måste ställas: Har Sverige förutsättningar att bli ett järnvägsland? Tyskland har tio gånger fler invånare än Sverige men bara 65 % av Sveriges yta. Man talar om snabbtågen i Frankrike. Men man glömmer att tala om att Parisområdet rymmer lika mycket människor som hela Sverige. Man talar också ofta om snabbtåget mellan Paris och Lyon. Lyon är lika stort som Skulle man applicera dessa förutsättningar på Sverige, skulle Stockholm vara lika stort som Sverige är i dag, och Alingsås skulle vara lika stort som Stockholm. Då hade det kanske funnits skäl att bygga snabbtågsförbindelser. Det finns i dag snabbtåg som visar mycket röda siffror. Vi kan inte slösa och låna pengar till kommunikationer som inte har någon chans att bära sig. Nu får vi visserligen i riksdagen i allmänhet och i utskottet i synnerhet av lobbyister höra att framtiden för Sverige är järnvägen. Men jag kan, fru talman, inte undgå att påpeka, att ett särpräglat drag hos dessa lobbyister är att de samtliga är mycket hårt knutna till järnvägsindustrin. Detta klara faktum får vi aldrig bortse ifrån när vi skall hantera svenska folkets pengar. Det har sagts här i dag att det är billigare att bygga järnvägar nu. Det kan förvisso ingen förneka. Men som Elving Andersson också sade är det lika många procent billigare att bygga vägar. Det framgår inte alltid av den debatt som vi för. Fru talman! Jag menar att vi inte får utesluta biltransporter av miljöskäl som inte riktigt existerar längre. På det här området finns det en mycket kraftig positiv utveckling. De lastbilar och bussar vi ser i dag och dem vi ser i morgon kommer att skilja sig väsentligt från dem vi hade för fem år sedan. Fru talman! Jag är inte motståndare till järnväg och inte någon aktiv förespråkare för bil och busstrafik, men vi skall använda de kommunikationsslag där vi får mest för pengarna och där vi ändå kan göra en god insats för miljön. Jag har inte tid att provocera just nu eftersom jag skall spela fotboll. Låt mig ändå till sist ställa en fråga. Det gäller Öresundsbron. Eftersom jag kommer från Malmö är den ganska intressant för mig. Jag skulle vilja ha svar på följande fråga. Jag har åkt runt i Sverige med utskottet och privat. Då har jag noterat att alla de som använder de broar som finns, är ytterst tacksamma för dem. Små broar är tydligen positiva, men inte längre broar. Var går gränsen i meter mellan en negativ och en positiv bro?

Fru talman! Jag kommer i huvudsak att ta upp frågan om vägpolitiken i allmänhet och dess betydelse i framtidens transportsystem. Men jag kommer också att ta upp våra socialdemokratiska förslag och därmed våra reservationer som lagts till betänkandet TU35. 1990-talet kommer säkerligen att bli infrastrukturens årtionde, framför allt om de satsningar som vi socialdemokrater föreslår blir förverkligade. Regeringens förslag till investeringar är otillräckliga. Det har bekräftats av att kommunikationsministern just sade att han egentligen ställde upp på både Banverkets och Vägverkets förslag. Då tror jag att vi ligger ganska rätt. Det skall tilläggas att satsningarna på drift och underhåll av vägarna också är klart otillräckliga. Med andra ord bevarar de inte vägkapitalet, vilket alla experter anser vara ett av de viktigaste målen för vägpolitiken. I ett nytt Europa kommer transportsektorn att få en viktigare roll än i dag. Transporterna kommer att öka enormt och de regioner och länder som vågar satsa på att bygga ut sin infrastruktur kommer att stå sig väl i framtidens nya Europa. Vi socialdemokrater är övertygade om att Sverige bl.a. därför behöver ett nationellt vägnät av minst den omfattning och kvalitet som Vägverket föreslagit i sitt sammanvägda förslag. Vi behöver det för tillväxtens och näringslivets skull, men också för trafiksäkerhetens skull. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av vårt avståndshandikapp i förhållande till den stora centraleuropeiska marknaden. Sverige är en del av Norden. Norden är en viktig del av Europa -- dess vägar hör samman. Med en planeringsram på 75 miljarder kronor är det möjligt att under planeringsperioden nå full målstandard på alla de vägar som Vägverkets sammanvägda förslag till stamvägnät omfattar. Vi socialdemokrater föreslår att planeringsramen bör vara 75 miljarder kronor under planperioden 1994--2003. Vägarna är och kommer under lång tid att vara basen i transportsystemet. De är en nödvändighet för såväl den svenska glesbygden som industrins behov av flexibla transporter. För att detta system skall fungera på ett bra sätt i framtiden behövs åtgärder inom hela vägtrafiksystemet, en väl utbyggd infrastruktur och en modern miljövänlig fordonspark. Stora satsningar måste emellertid göras för att minska trafikens miljöproblem. Målet måste vara att så snart som möjligt nå kravet om avgasfria fordon. Katalysatorer och blyfri bensin har glädjande nog gett flera positiva miljöeffekter. Före år 2000 kommer bilarnas blyföroreningar nästan att ha försvunnit. En rad andra utsläpp från personbilarna kommer också att ha minskat med ca 80 % jämfört med situationen före införandet av katalysatorer. Krav måste ställas på ytterligare minskningar av föroreningarna. Ytterligare insatser måste göras för att stimulera forskning och utveckling av eldrivna och vätgasdrivna bilar och bilar tillverkade med hybridteknologi. Även beträffande lastbilar bör det självfallet också vara möjligt att på sikt uppnå avgasfria fordon i början av 2000-talet. Här gäller det att få statsmakten och samhället att ställa krav på biltillverkare, forskare och användare. Vi socialdemokrater är beredda att ställa långtgående krav för att minska trafikens miljöproblem. Förutom att införa tekniska förbättringar av fordonen kommer ett viktigt medel för minskning av luftföroreningarna i städerna att vara omläggning av vägnätet, så att genomfartstrafiken leds utanför städerna. Vi vill att förbifarter skall byggas för att förbättra miljön i utsatta orter. Därmed kommer man inte bara att kunna minska de lokala luftföroreningarna i städerna väsentligt, man kommer också i hög grad att reducera bullerproblemen. Om man samtidigt kan minska hastigheten på det lokala vägnätet i städerna, kommer vägtrafikens totala bullerproblem att minska väsentligt. Vi politiker måste våga pröva olika möjligheter för att minimera trafikens miljöproblem. Vägverket anger i sin sammanfattning att man genom satsningar på järnvägsinvesteringar kan minska vägtrafikens ökningstakt, observera ökningstakt, med 3 procentenheter. Även om jag tror och hoppas på en större överflyttning av inte minst godstrafik till järnväg, måste man konstatera att det inte är möjligt att i någon nämnvärd grad minska behovet av stora investeringar i Sveriges vägnät. Fru talman! Jag måste tyvärr återgå till betänkande 35 för att bevisa de svagheter som det borgerliga förslaget innehåller. En bidragande orsak är den kompromiss som träffats mellan de borgerliga partierna. En kompromiss blir sällan riktigt bra, och här finns ett bevis för detta. Genom kraven från Centern har stamvägnätet utökats för mycket. Det är för många vägar som ingår och därmed minskar möjligheten till måluppfyllelse. Det blir därmed omöjligt att tillgodose de i stamvägnätet ingående vägarnas investeringsbehov. Vi socialdemokrater anser att regeringen gör fel när man pekar ut ett för stort antal vägar som stamnätsvägar, samtidigt som man inte är beredd att satsa på dessa vägar på ett sätt som gör att de förtjänar beteckningen stamnätsväg. Låt mig ta några exempel och börja med E 4 2,1 miljarder kronor skall investeras under planperioden, alltså fram till år 2003. Sundsvall--Haparanda inte att få ett enda nickel, inte ens till punktvisa insatser. När det gäller delen meter, trots uttryckliga löften från kommunikationsministern om motorvägsstandard. Detta gäller inte minst den färdigprojekterade delen Söderhamn--Hudiksvall. Ett parallellbygge med Ostkustbanan ger en samordningsvinst på ca 100 miljoner kronor. En stor del av sträckan är färdig för start. En nerprioritering till 13 meter innebär en försening av projektet med minst sex månader. Om man i ett senare skede, vilket troligen är nödvändigt, kommer att bygga ut till motorväg, innebär detta en total kostnadsfördyrning på denna sträcka med ca Denna E 4-del från Gävle till Haparanda är en viktig pulsåder för norra Sverige. Sten-Ove Sundström har ju redan talat om det. Därför måste det kännas bittert för kommunikationsministern, även om han inte är närvarande i kammaren nu, att bokstavligt talat ha blivit överkörd i en så viktig regionalpolitisk fråga. När han dessutom har varit uppe på platsen och uttryckligen lovat att det skall bli motorvägsstandard, måste nederlaget kännas så mycket värre. Man frågar sig om de andra borgerliga partierna är beredda att ta ansvar för ett sådant löftesbrott. Utskottsmajoriteten skriver något kryptiskt om att regeringen i fråga om vissa vägavsnitt och inom investeringsramen bör kunna avvika från den målstandard som anges i propositionen i fall då det är uppenbart att en avvikelse skulle innebära betydande effektivitetsvinster. Det jag nu har sagt om framför allt sträckan Söderhamn--Hudiksvall är väl ett sådant exempel, eller hur Jan Sandberg, som är majoritetens företrädare? Jag vill gärna ha ett konkret svar på den frågan. Där skriver de borgerliga och Ny demokrati att inga åtgärder bör vidtas som hindrar att även sträckan Göteborg--Örebro på sikt kan uppnå motorvägstandard. Detta är enligt min uppfattning ungefär ''god dag yxskaft''. Vägverket anser att det skulle behövas 6 miljarder kronor, varav 4,2 under planperioden, och majoriteten föreslår 160 miljoner, observera 160 miljoner. Detta betyder att det praktiskt taget inte kommer att hända något positivt för E 20, bortsett från någon enstaka punktinsats. E 22-stråket mellan Karlskrona och Malmö är en viktig pulsåder för sydöstra Sverige. Det finns mycket besvärliga förbifarter både i Skåne och Blekinge. Det är också en väg med hög trafikbelastning och brister i trafiksäkerheten. Denna väg kommer säkerligen att öka i betydelse av framför allt två skäl: dels den fasta förbindelsen över Öresund, dels den, som alla är överens om, ökade trafiken mot Östeuropa. Även här har regeringens dåliga kompromiss betytt att vägen klassats ner, vilket får negativa konsekvenser för sydöstra Sverige, inkl. Skåne. En annan konsekvens av regeringens förslag kommer att synas när det gäller E 6 Göteborg-- Svinesund. Den sträckan är av stor betydelse inte bara för Sverige utan också för Norge. Den vägen kan inte heller byggas ut till motorvägsstandard under planperioden. Detta trots att borgarna i utskottet tycker att det vore riktigt. Det finns starka skäl till att stödja det socialdemokratiska alternativet -- om inte annat så av trafiksäkerhetsskäl. Denna väg är hårt belastad. Jag måste emellertid också säga något positivt om utskottets borgerliga ledamöter. Det gäller framför allt vägsträckningarna i Skåne. Utskottet har i enighet konstaterat att Skåne är ett viktigt transitområde för export och import av varor. Också en mycket stor del av personresorna till och från Sverige passerar landskapet. Därför behövs i framtiden inte en utan två pulsådror för vägtrafiken söderut genom Skåne. Det hedrar utskottets ledamöter att vi kunnat enas om detta. Sammanfattningsvis måste det dock sägas att regeringens förslag om medel till väginvesteringar är otillräckliga. Dessutom har kompromissen inneburit att ett för stort vägnät tillförts stamvägnätet. Detta betyder att många viktiga vägar som har stor betydelse för det nationella vägnätet inte får sin berättigade del av anslaget för utbyggnad. Dessutom kommer betydande summor gå förlorade då redan färdigprojekterade vägar måste nedprioriteras från t.ex. motorväg till 13 metersväg och att samordningsvinster går förlorade. Nu hade jag tänkt att ta upp frågan om vägunderhållet. Men jag måste notera att jag inte hinner med. Jag konstaterar att det behöver satsas mer på vägunderhållet. Det har de flesta här redan sagt. Vi vill satsa 3,5 miljarder kronor till för att bevara vägkapitalet. De borgerliga säger nej. Jag hinner inte ta upp frågan om länsanslagen. Jag avslutar med att säga följande. Finansieringen av dessa investeringar är ett stort problem. De flesta industriländer i vår närhet satsar 1,5--2 % av bruttonationalprodukten. Rolf Clarkson säger att vi också har gjort det. Jag tycker att det finns all anledning att sikta på att nå dit igen. Det är kanske det som behövs för infrastrukturen. Jag tror att det finns möjlighet att diskutera frågan om finansieringen framöver. Jag hinner som sagt inte fördjupa mig i den frågan nu.
Fru talman! Karl-Erik Persson har redovisat konsekvenserna av Vänsterpartiets politik och inställning till utbyggnaden av vägnätet. Här finns olika symbolfrågor. Öresundsbron har under lång tid varit en, där vårt nej till projektet har varit en konsekvens av den syn vi har på utbyggnaden av vägnätet. Vedaprojektet är en annan sådan testpunkt där man kan se vilka konsekvenser politiken får. Låt oss ta Vedaprojektet som ett exempel. Vi kan först och främst konstatera att i betänkandet har de motionsförslag som säger nej till bygget avfärdats praktiskt taget utan kommentarer. Beslutsunderlaget i propositionen var undermåligt. Det var helt enkelt inte möjligt att ta ställning till Vedaprojektet med utgångspunkt i de uppgifter som presenterades i propositionen. Där jämfördes Sandöalternativet innebär, med hjälp av en ändrad sträckning av vägen, en förbättring av I propositionen finns inte heller någon ekonomisk jämförelse. Det är ytterst anmärkningsvärt att i en proposition ange alternativ utan att jämföra de ekonomiska utfallen. Vägverket har gjort ett omfattande utredningsarbete, och Vägverket redovisar Sandöalternativet som ett samhällsekonomiskt klart mer fördelaktigt alternativ. Detta nämns över huvud taget inte i propositionen eller betänkandet. Någon jämförelse mellan kalkylerade kostnader för drift och underhåll nämns inte heller. Miljökonsekvenserna anges som likvärdiga, men att Vedaalternativet blir nio kilometer kortare. Först och främst är detta felaktigt. Det blir en skillnad på två kilometer. Det rör sig om sju kilometers förkortning. Men det viktigaste är att läsaren bibringas närmast föreställningen att Vedaalternativet skulle vara att föredra från miljösynpunkt. Någon annan motivering än förkortning av vägsträckan ges inte. Låt oss titta på vad gällande lag säger. Vi kan se att av 2 kap. i naturresurslagen framgår det att stora mark och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka områdenas karaktär. Det är ju alldeles utmärkt. Få saker påverkar detta områdes karaktär i så hög grad som Det här var naturfrågorna. Det finns mängder av andra skäl som gör detta område värt att skydda, t.ex. fornminnen. Denna vägsträckning kommer att gå i ett område som är av stor betydelse för vårt kulturarv och vårt historiska arv. Om man skulle göra en samhällsekonomisk kalkyl över vad som har fordrats för att skapa den miljö som nu finns där och sedan jämför med vad som satsas på detta projekt, skulle det visa sig att jämförelsen blir helt orimlig. Vi kommer i ett slag att ödelägga stora värden som aldrig kommer att gå att återskapa. Vad blir nu skyddsvärt, fru talman, om man låter detta projekt genomföras? Vilka andra områden i Sverige kommer då att anses skyddsvärda vid framtida vägprojekt av liknande slag? Övriga uppgifter i propositionen var av närmast fiktiv karaktär. Regeringen hävdar att planberedskapen för vägbygget är mycket god. Det är möjligt. Men det intressanta är naturligtvis återigen jämförelsen med andra alternativ. Hur bra är detta projekt i förhållande till Sandöalternativet? Det är inte alls säkert att Vedaalternativet är överlägset i fråga om att snabbt komma i gång med bygget. Förmodligen tvärtom. Sandöalternativet kan startas omedelbart. För Vedaprojektet gäller också att de geologiska förhållandena är mycket ofullständigt utredda. Överraskningar blir oundvikliga. Kostnaderna kommer att öka. Sandöalternativet är inte i lika hög grad osäkert. Fru talman! Det är sällan som riksdagen har haft ett sådant dåligt underlag att ta ställning till. Jag yrkar bifall till Karl-Erik Perssons meningsyttring vad gäller mom. 9.

Fru talman! Jag skall främst beröra de vägsatsningar som tas upp i betänkandet. Det är ingen nyhet att förslaget från regeringen innebär de största satsningarna i modern tid på bl.a. vägarna. Det är är av olika skäl bra, t.ex. om vi vill ha ökad tillväxt i landet, fungerande vägtransporter, ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Det är också positivt om det här samtidigt kan ge många nya arbetstillfällen. Utskottet stöder i huvudsak regeringens förslag. Men utskottet föreslår också vissa justeringar. Rent allmänt vill utskottet ha en något större inriktning på bredare och trafiksäkrare vägar, framför allt motorvägar, på vissa sträckor. Det här skall finansiellt lösas inom den ram som föreslås. Norra delen av E 6, Göteborg-Svinesund, skall få motorvägsstandard. Det handlar om att eventuella förseningar av utbyggnaden av E 4 måste undvikas. I första hand skall E 4 byggas ut i nuvarande sträckning genom Skåne till motorväg. Därefter kan en ny sträckning i södra Skåne byggas. Vad det gäller E 20 säger utskottet att inga åtgärder skall vidtas som hindrar att även sträckan Göteborg-- Örebro på sikt skall kunna uppnå motorvägsstandard. Trafikutskottet uttalar också att regeringen inom ramen för ett visst vägavsnitt får avvika från målstandarden 13 meter till motorvägsstandard om det kan innebära betydande effektivitetsvinster. Det kan exempelvis gälla E 20 mellan Göteborg och Örebro eller E 4 mellan Gävle och Sundsvall. Det avsätts också medel för en bro över Ångermanälven -- den s.k. Vedabron. Det är inte direkt ett nytt förslag som har kastats fram, vilket föregående talare antydde. Det har behandlats på det sätt som dylika förslag skall behandlas. Det är heller ingen nyhet att många kommuner och Länsstyrelsen tycker att Vedabron är det bästa förslaget. Utskottet betonar också att länstrafikanläggningssatsningarna på vägsidan skall öka framkomligheten och minska avgasutsläppen. Intresset för propositionen har varit mycket stort. Behovet av fungerande vägtransporter är stort, och nyttan är stor. Man kan också se intresset i det stora antal motioner som har avlämnats i samband med propositionen. En del motioner har fått en positiv behandling. Andra har inte fått lika positiv behandling, framför allt därför att vi inte har obegränsat med pengar i Sverige. Jag vill här betona att riksdagen normalt inte bestämmer så mycket om detaljer i vägdragningar m.m. utan mer om målinriktningar för olika projekt. Så är det även i det här betänkandet. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet med undantag för mom. 4, där vi moderater har en reservation -- reservation nr 3. Jag kan inte undgå att något kommentera Socialdemokraternas förslag. Jag skulle vilja kalla det för julaftonsteoremet. De vill göra alla satsningar överallt. Problemet är bara, vilket nämnts tidigare, Socialdemokraternas finansiering. Om jag skall kommentera några av de frågor Bo Nilsson tog upp i sitt inlägg vill jag säga följande. Det framfördes synpunker på att vi försöker vara litet mer flexibla vad gäller satsningarna på stamvägnät och riksvägnät. Jag tycker inte att man skall kritisera att vi försöker vara litet mer flexibla. Det här är trots allt saker som riksdagen inte skall fatta detaljbeslut om. Det är ett sätt att från utskottets sida se till att de som kan dessa saker bäst -- Vägverket, regeringen -- ser till att de här avvägningarna görs. Det blir säkerligen mycket bra på alla sätt och vis. Det har också framförts kritik mot att vi föreslår att man på vissa sträckor skall gå från målstandard 13 meter upp till motorvägsstandard. Det skulle omöjliggöra satsningar på dessa speciella vägsträckor. Så är det inte heller. Det tar kanske litet längre tid, och måluppfyllelsen kan kanske inte nås under denna planperiod, men målet är helt klart. Det var litet underligt att höra Bo Nilsson kritisera trafikutskottets ställningstagande om vissa vägsträckor och påstå att utskottsmajoriteten har en annorlunda inriktning och nya skrivningar, när han i samma andetag säger att han tycker att det är väldigt bra att utskottet har en speciell skrivning om E 4 i Skåne. Det var tydligen bra. Vi tycker att den liksom utskottsmajoritetens övriga skrivningar i betänkandet är bra. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jan Sandberg tog upp Vedaprojektet och nämnde att kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland är positiva. Ja, det är de naturligtvis. Här blir det pengar till Norrland -- det blir pengar till länet. Det är också en symbolfråga när det gäller satsning på Norrland. Jag menar att Norrland behöver andra satsningar än motorvägar och stora trafikinvesteringar. Sådana behövs också, men inte i den form som Vedaprojektet har fått. Länsstyrelsen i Västernorrland har i detta fall valt att företräda andra intressen än de miljömässiga. Jag kan ha förståelse för det, även om jag beklagar det. Länsstyrelsen och kommunerna har heller inte behövt ta hänsyn till Vedaprojektets sämre samhällsekonomiska lönsamhet i jämförelse med Sandöalternativet. Det är ju staten som betalar, och pengar spiller över i länet. Det är inte konstigt att Länsstyrelsen och kommunerna är positiva.
Fru talman! Det är ganska konstigt att höra Jan Sandberg tala om julafton. Kommunikationsministern har uttalat att de insatser vi socialdemokrater föreslår är vad som behövs, men att Sverige inte klarar av det. När vi tycker att vi kan genomföra förslagen säger Jan Sandberg att det är julafton. Tycker inte också Jan Sandberg att vårt förslag egentligen är bäst? Han har bara inga pengar. Det vore välgörande att få ett sådant svar, för jag tror att det är det Jan Sandberg tänker. Han behöver inte säga det i dag om han inte vill; han kan säga det sedan. När det gäller de löften om att E 6 och E 20 skall bli motorväg osv. som Jan Sandberg ger är det ju faktiskt på det sättet att ni inte har några pengar till det. Det är bara att konstatera att det blir mycket dyrare att först bygga 13-metersväg och sedan motorväg. Det är slöseri med statens medel att göra en sådan prioritering. Ett av skälen till problemen, Jan Sandberg, är att ni har dragit in för många vägar i stamvägnätet. Därför måste ni försämra det. Om vi skulle räkna kvadratmeter tror jag inte att vi socialdemokrater föreslår fler kvadratmeter väg än vad ni gör. Det är bara det att ni har lagt ut ett pussel över landet. Det tror jag inte att Jan Sandberg själv tycker är speciellt bra, men så är det när fyra partier skall samsas. Jag hade tänkt att i mitt anförande tala om att det är bra att ni visar flexibilitet. Det har vi socialdemokrater nämligen också skrivit i vår reservation. Men man hinner inte med allt. Låt mig säga, fru talman, att jag tycker att det är på gränsen till orättvist att inläggen i debatten om en så stor fråga -- 150 miljarder skall satsas på nybyggnad och underhåll av vägar -- skall klaras på 10 minuter. Det är praktiskt taget omöjligt. Jag vill ha sagt det. När det gäller E 6 och E 20 har också Folkpartiet sagt att det är viktigt att vi bygger motorvägar, därför att det är det som behövs. Det bästa sättet att klara det är faktiskt att rösta på våra reservationer, för då blir det de vägar och den vägstandard som de flesta egentligen vill ha, men som regeringen anser att vi inte har pengar till. Bifall till våra reservationer innebär att vi kan bygga de motorvägar som alla egentligen vill ha.
Fru talman! Jag kallar det julaftonsteoremet därför att jag tänker på hur det fungerar fram till jul. Man skriver ofta en väldigt lång önskelista med alla julklappar man vill ha, men man vet att man troligen bara får några av dessa julklappar. Vi moderater kan också skriva en väldigt lång önskelista på de projekt vi vill satsa på. Jag skulle kunna tänka mig att som en sådan lista ha exempelvis Vägverkets lista på förslag. Men det handlar om att det måste betalas. Regeringen gör den största satsningen i modern tid på olika infrastrukturåtgärder, däribland vägar -- 98 miljarder. Vad gör Socialdemokraterna? De dubblar! Jag tycker att det här är ledsamt. Jag tror också att utomstående intressenter förstår att det aldrig skulle ha kommit som förslag från en eventuell socialdemokratisk regering. Om man har regeringsmakten så känner man också ett ansvar för landets finanser. Antag att Socialdemokraternas förslag skulle gå igenom. Vad händer? Jag tror att Assar Lindbeck och Lindbeckkommissionen skulle ta sig för pannan. De tycker att vi redan nu ligger högt när det gäller vad man egentligen kan satsa på infrastruktur under en sådan här period. Om s-förslaget går igenom blir det en ytterligare belastning på statsbudgeten. Räntan far upp. Det näringsliv vi har i Sverige som är beroende av riskvilligt kapital kommer att få ännu svårare att investera. Det kommer att få till följd att även räntorna för bostadslån går upp, vilket gör att boendekostnaderna ökar. Vi kommer med all säkerhet att se att kronans värde börjar dala och att inflationen tar fart. Det handlar om att ta ansvar för en rimlig, vettig och kraftfull satsning på infrastrukturen, samtidigt som man tar ett lika stort ansvar för Svea rikes finanser. Det tycker jag är minst lika viktigt.
Fru talman! Jan Sandberg sade i sitt första inlägg att det är Vägverket som kan dessa frågor. Det var intressant att notera, därför att i nästa ögonblick säger han att Vägverkets förslag är som en önskelista inför julafton -- man lägger bara fram en massa förslag. Vägverket kan naturligtvis det här. Man vet var satsningarna behöver göras. Jag tycker att det finns alla skäl att lyssna på vad Vägverket säger. Det må vara hänt att vi inte kan leva upp till det, men visst är det så att det är Vägverket som kan det här. Jag måste än en gång säga till Jan Sandberg: Jag tror inte att vi socialdemokrater och inte heller Vägverket vill satsa på flera vägar. Vi vill ha ett nationellt stamvägnät som måste ha en hög standard. Det är det vi vill satsa på. Ni lägger pussel, och därmed får ni sämre måluppfyllelse. Då blir det sämre vägar där vägarna bäst behövs. Det finns skäl att konstatera det. Det talas hela tiden om överbud. Rolf Clarkson är alltid intressant att höra på. Han upplyste oss om att satsningarna på vägar och järnvägar på 1960 talet var 2 % av bruttonationalprodukten. Det betyder att denna satsning inte på något sätt är den största som någonsin har gjorts, åtminstone inte om man räknar i andelar. Vi måste nu tillbaka till sådana satsningar som vi gjorde på 1960-talet. Det är som vi säger, att dessa satsningar inte är större. Däremot är de mindre än vad ni säger. Oavsett vad Jan Sandberg tycker i dag måste vi upp, till nivån 2 % av bruttonationalprodukten. Jag tror att vi måste det. Landet behöver det. Näringslivet behöver det. Det är nödvändigt för trafiksäkerheten. Därför måste vi göra det. Flera av de stora industriländerna i Europa, inte minst EG-länderna, satsar redan 2 % av sin bruttonationalprodukt på infrastrukturen. Varför skulle det då vara så omöjligt för oss att göra det? Låt oss i stället föra en vettig diskussion om hur det skall finansieras och klara ut det på ett bra sätt. Då tror jag att vi kunde vara överens om att 2 % är nödvändigt.
Fru talman! Bo Nilsson säger: Varför inte göra som övriga Europa och satsa 2 % av bruttonationalprodukten på infrastrukturinvesteringar? Jag önskar att vi kunde göra det. En av orsakerna till att vi inte kan göra det i dag är att vi tidigare i Sverige inte har gjort som övriga Europa. Vi har gått på tvärs mot den allmänna ekonomisk-politiska utvecklingen i övriga Europa. Därigenom har vi bäddat för de stora problem vi i dag har, med mycket stora budgetunderskott m.m. Hade vi redan då följt Europa, inte bara på detta område utan även på det ekonomisk-politiska området, hade vi möjligen kunnat diskutera en ökning av ramen. Med en satsning på i stort sett 100 miljarder, med de förutsättningar som finns, har vi faktiskt tagit i ordentligt.

Fru talman! Det känns som en betydelsefull dag för oss gävleborgare. Regeringens stora infrastruktursatsning som behandlas i detta betänkande berör oss i ganska betydande grad, med all rätt. Gävleborg är Sveriges sjunde största län. Det utgör förbindelselänken mellan övriga Norrland och resten av Sverige. Länet svarar tillsammans med övriga Norrlandslän för en stor del av vårt lands nettoexportinkomster och är en lönsam del av Sverige. Infrastruktursatsningarna kommer att minska en del av Norrlands avståndshandikapp till övriga Sverige och Europa och förbättrar således konkurrenskraften, till hela landets fromma. Regeringspropositionen innebar dock två besvikelser för oss. Den ena är att Borlänge och inte når fram till Hälsingekusten. Det är bra att utskottet har en positiv skrivning. Utskottet betonar det angelägna i att Vägverket enligt propositionen tar upp behovet av bättre vägförbindelser från Borlänge/Falun till Norrlands kustland. Vi hyser en stor förhoppning om att det skall resultera i första hand i punktvisa förbättringar av vägsträckan, i väntan på en framtida stamväg som rimligen måste komma. Sundsvall, i propositionen inte föreslogs få motorvägsstandard. Däremot föreslås detta för E 4 söder om Gävle, som har lägre trafikintensitet inte minst i fråga om tyngre trafik. En stor del av trafiken från Norrland viker nämligen av i Gävle, på den s.k. Räta linjen mot Västerås. Söderhamn--Hudiksvall mycket låg. Vägverket har därför, i hög grad med kommunikationsministerns goda minne, redan projekterat för motorväg på den sträckan. En stor del av den vägen kan byggas parallellt med en ny sträckning av Ostkustbanan, vilket ger betydande samordningsvinster, ca l00 Utskottet har tagit hänsyn till de sakskäl som förts fram bl.a. från berörda kommuner, där det finns ett stort engagemang i denna för framtiden så viktiga fråga, och till intentionerna i flera motioner, inkl. Utskottet skriver bl.a. följande: ''Utskottet vill understryka att regeringen i fråga om vissa vägavsnitt, och inom investeringsramen för resp. vägavsnitt, bör kunna avvika från den målstandard som anges i propositionen, i fall det då är uppenbart att en avvikelse skulle innebära betydande effektivitetsvinster. Sådana vinster synes kunna nås t.ex. på E 4, sträckan Gävle--Sundsvall.'' Effektivitetsvinsten blir i första hand störst just på sträckan Söderhamn--Hudiksvall. Där är projekteringen av motorväg redan klar. Det beslut som nu skall fattas innebär att den politiska spärren mot motorvägsbygge undanröjs. Det är vår starka förhoppning att regeringen, efter beslutet här i riksdagen, omgående ger klartecken till Vägverket att starta bygget. Det kommer att betyda mycket för utvecklingen i framtiden, och det förbättrar något det nu svåra sysselsättningsläget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Detta var ett lovtal till den socialdemokratiska politiken, framför allt när det gäller sträckningen av E 4 från Gävle och uppåt och dessutom motorvägen Borlänge--Falun. Jag skulle inte ha kunnat säga det bättre själv än vad Pontus Jag tycker dock att Pontus Wiklund skall fråga Jan Sandberg om betydelsen av den planering man nu har gjort och förlusten av dessa pengar. Vad betyder det för Borlänge och Falun att man skulle få motorväg mellan dessa båda orter i Dalarna, som är så oerhört viktiga? Ställ frågan till Jan Sandberg, och be att få ett svar! Det tycker jag skulle vara välgörande för den fortsatta debatten.
Fru talman! Jag vill påstå att vi i vårt parti har tänkt igenom denna sak. Vi tycker att det är en fin avvägning i utskottets betänkande. Det finns många krav. Här har getts öppningar för att lösa de problem som jag nämnde, och det är vi tacksamma för. När man lyssnar på Socialdemokraterna kommer man osökt att tänka på talesättet Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Med era överbud vet man inte var vi hamnar. Jag menar att vi genom att bifalla utskottets hemställan kommer att kunna lösa dessa problem, även om det tar litet längre tid än vad vi hade hoppats. Det finns redan en del pengar anslagna för motorvägsbygge mellan Söderhamn och Hudiksvall, närmare bestämt 340 miljoner. Bygget kan starta i augusti.
Fru talman! Nu har jag förstått Pontus Wiklund. Det är alltså inte byggande han vill ha, utan öppningar. Det kan jag bara beklaga.

Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller investeringar i trafikens infrastruktur. Vi hade verkligen ställt stora förhoppningar till det. Tyvärr måste jag konstatera att utskottets majoritet faktiskt har grusat våra förhoppningar. Vi har i dag betydande brister i infrastrukturen i Västernorrland. De lägger hinder i vägen för att länet skall kunna utvecklas ytterligare, både ekonomiskt, socialt och kulturellt. Ett förbättrat väg och järnvägsnät har en avgörande betydelse för näringslivets utveckling. Därför är det en god investering både på kort och lång sikt att satsa på för länet viktiga infrastrukturella åtgärder. Vi socialdemokratiska ledamöter från Västernorrland har föreslagit sådana åtgärder i våra motioner. Standarden på de nationella väg och järnvägsstråken längs Norrlandskusten är klart undermålig, för att uttrycka sig milt. Man kan utan överdrift påstå att vägstandarden i Västernorrland är landets utan jämförelse sämsta, samtidigt som genomfarten i Sundsvall har den högsta trafikbelastningen på E 4 norr om Arlanda. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en särskild förhandlare för att säkra långsiktiga och miljömässiga överenskommelser och förslag om trafikinvesteringar i Sundsvall--Timråregionen. Dessa utredningsförslag har överlämnats till regeringskansliet och förslagen resulterade i ett paket av projekt i syfte att förbättra trafik och miljösituationen i Sundsvallsområdet. Vi är därför i dag djupt besvikna över att den borgerliga regeringen inte avsatt en enda krona utöver dem som det redan beslutats om när det gäller byggandet av Vedabron. Västernorrland är både från trafiksäkerhet och miljösynpunkt mycket välmotiverad. Sådana investeringar skulle betydligt begränsa den mycket höga arbetslöshet som råder i Västernorrland. Slutligen, fru talman, ställer jag osökt frågan om huruvida man har någon vision om hur miljö och trafiksituationen skall klaras i en sådan viktig industriregion som Sundsvall--Timrå utgör.

Fru talman! Norrland bidrar i hög grad till Sveriges välstånd, inte minst genom malmen, skogen och vattenkraften. Det finns siffror på att näringslivet i de fem nordligaste länen, vars produktion i stora delar går på export, under 1988 svarade för ett nettoexportvärde på 40 miljarder kronor. Detta skall jämföras med nettoexportvärdet för hela riket som under samma tid uppgick till 240 miljarder kronor. Vidare bidrar de fem nordligaste länen med drygt Skulle man sätta en prislapp på denna export skulle den lyda på ca 8 miljarder kronor årligen. De vinster som turistnäringen dessutom tillför -- och i ökad omfattning kommer att tillföra -- Sverige tack vare den lockande norrländska naturen är avsevärda. Med dessa tankvärda fakta vill jag beröra en av pulsådrarna till Norrland, nämligen E 4. Vägverket har utifrån sin planering utgått från att Kommunikationsminister Mats Odell har också officiellt anslutit sig till Vägverkets uppfattning i detta avseende. Därför var det minst sagt förvånande när regeringen stoppade de färdiga utbyggnadsplanerna för motorväg när det gäller sträckan Söderhamn--Hudiksvall och i stället föreslog att E 4 norr om Gävle, till Sundsvall, skulle utgöras av en 13 m bred vägbana. Detta föreslår man samtidigt som E 4 söder om Gävle skall byggas ut till motorväg! Är det återigen någon form av politiskt mygel som legat till grund för dessa beslut? Verkligheten utvisar att E 4 norr om Gävle, t.ex. Insatserna behövs norr om Gävle, inte söder därom! Varför bortser regeringen så plötsligt från dessa fakta? I sitt betänkande skriver utskottet: ''Utskottet vill vidare understryka att regeringen i fråga om vissa vägavsnitt inom investeringsramen för resp. vägavsnitt bör kunna avvika från den målstandard som anges i propositionen i fall då det är uppenbart att en avvikelse skulle innebära betydande effektivitetsvinster. Sådana vinster synes kunna nås t.ex. på E 4, sträckan Gävle--Sundsvall. Av effektivitetsskäl bör regeringen vidare kunna avvika från den grad av måluppfyllelse på de olika stråken, vid planperiodens slut, som anges i propositionen.'' Fru talman! På grund av att riksdagen nu skall gå på semester har en överenskommelse träffats om tidsbegränsade anföranden. Detta beklagar jag djupt då det förhindrar mig att inför riksdagen framlägga de fakta som tydligen utskottet saknar. Dessa fakta borde kunna påverka den kommande voteringen till förmån för bl.a. motion T43. Men nu är det tydligen viktigare att riksdagen få ta semester. Fru talman! Få projekt är nämligen så koordinerade för att uppnå samordnings och effektivitetsvinster som detta. Jag har därvid inte ens berört arbetslösheten som råder i länet. Meningsfyllda jobb skulle även ha kunnat skapas i länet, som har landets näst högsta arbetslöshet. Få projekt har enat kommuner som detta genom ett gemensamt deltagande i finansieringen. Här skall betonas att finansieringen därvid gäller byggande av motorväg, inte byggande av motortrafikled. Med tanke på utskottets skrivning, nämligen att en målstandardavvikelse på denna sträcka bör kunna göras eftersom det skulle innebära effektivitetsvinster, är det för mig obegripligt att utskottet inte till 100 % tillgodosett min hemställan i motion T43, yrkande 2, att prioritera bl.a. Fru talman!

Fru talman! Debatten i dag handlar om hur betydelsefulla investeringarna i trafikens infrastruktur egentligen är. I avsnitt sju i betänkandet konstaterar utskottet att det väckts ett stort antal motioner om investeringar i olika vägar och järnvägar. Utskottet anser att de synsätt som beskrivs i motionerna i princip är riktiga. Utskottet har i motionerna funnit flera angelägna exempel på investeringar i bl.a. vägar och järnvägar men konstaterar att hanteringen av detta kräver ett väl utvecklat planeringssystem som förmår att peka ut de objekt som är lämpligast. Fru talman! Jag kan ställa upp på att de konkreta förslag som finns i motionerna skall ingå i planerna, men motionerna speglar faktiskt för skogslänens del ett allmäntillstånd som är mycket allvarligt vad avser länsvägnätets bärighet och underhåll. Utskottet borde ha kunnat inse att det som utskottet anser är riksdagens uppgift, nämligen ''att utforma principer för de övergripande ramarna och riktlinjerna för investeringsplaneringen'', på ett än bättre sätt skulle kunna beskriva den ''regionala balansen'' av den betydelse som den har vid bestämmande av resp. anslags storlek. Det gäller oavsett om man går på den litet generösare linje som Socialdemokraterna anvisar i sin motion eller om man använder den fördelningsram som majoriteten är överens om. Fru talman! Nu har utskottet -- om man får tro Vägverkets tolkning som kommit mig till del när det gäller det beslut vi nu skall fatta -- sagt att man i huvudsak skall inrikta sina planeringsmodeller på ''trafiksäkerhet och miljö'', vilket gör att aspekter på ''regional balans'' kommer på undantag. Fru talman! Jag vill starkt påtala behovet av att länsvägnätet i skogslänen får en ökad bärighet. Det räcker inte med att snart alla broar nu har byggts om, det måste också finnas vägar med bärighet mellan broarna. Nu tvingas man under långa perioder begränsa, eller i vissa fall helt stänga, hälften av länsvägnätet i skogslänen. Fru talman! Det är av utomordentlig vikt att man uppfattar att det skett en förändring i skogsnäringens villkor. Nu handlar det om att än mer betrakta trädet från skogen såsom färskvara. Trädet skall, så fort som det i princip fällts, kunna fraktas direkt till skogsförädling. Det gäller såväl transporter till pappersindustrin som transporter till sågverken. Tiden måste hållas kort mellan uttaget av råvara och förädling. Detta är en förutsättning för den svenska skogsnäringens konkurrenskraft, och därför är bärigheten på länsvägnätet av stort riksintresse. Skogsnäringen ger många inkomstmiljoner till Sveriges försörjning. Sammantaget är behovet av omedelbara åtgärder enbart i skogslänen beräknat till ca 13 miljarder kronor enligt en rapport som glesbygdsmyndigheten överlämnade till regeringen i januri 1993. Majoriteten i utskottet vill anslå 7 miljarder till bärighetsåtgärder. Detta är väl litet, och jag anser därför att det finns stort fog för reservation 4 av socialdemokraterna i utskottet. Reservanterna har förstått att behovet är större och har därför föreslagit ett anslag på 15 miljarder för den tioårsperiod som planeringen gäller. Socialdemokraterna har också sagt att det är viktigt att reparationerna och underhållet av vägarna ökar. Jag hoppas att någon företrädare för trafikutskottet kan tala om ifall man har förstått att det är viktigt att regionala hänsyn skall påverka fördelningen av anslaget. Vad man kunnat läsa i massmedia på sistone tyder på att man ansett att detta skall komma på undantag även i fortsättningen. Min oro när det gäller bärigheten gör att jag måste yrka bifall till motionerna T55 och T337. Utskottet har vid sin bedömning inte tagit tillräcklig hänsyn till detta. Jag vet att Per Erik Granström i sitt anförande kommer att mer ingående beröra LTA medlen. Vårt län, Kopparbergs län, har fått så liten del av dessa att det skulle ta 150 år att bygga bort bristerna i det länet. Av de speciella anslag som har fördelats genom sysselsättningspaketen, dvs. drygt 11,7 miljarder, fick Dalarna 442 miljoner kronor för åtgärder för att förbättra sin infrastruktur. Detta är verkligen bekymmersamt: LTA-anslaget är helt otillräckligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4, som ger en bättre balans än den fördelning som utskottets majoritet förordar.

Fru talman! Jag skulle vilja börja mitt anförande med att instämma i vad Bo Nilsson sade om det problem som vi utskottsledamöter nu har ställts inför, när vi på en begränsad tid tvingats genomgripande diskutera och lägga fram förslag om hur infrastrukturinvesteringarna framöver skall ske. Jag tycker också att det är mycket olyckligt att kammaren har begränsat våra taletider. När det gäller järnvägssidan som vi nu skall debattera behövs det mycket diskussion om vi skall lyckas lyfta över ytterligare gods från landsväg till järnväg. Järnvägen framstår alltmer som ett transportmedel med stora utvecklingsmöjligheter. Till detta kommer att järnvägstransporterna är energieffektivare och därför lättare kan uppnå de målsättningar för miljön och den hushållning med naturresurser som vi i denna kammare tidigare har uttalat oss för. De investeringar som nu föreslås kommer att leda till överflyttning av persontrafik och godstransporter till järnvägsnätet. Detta medför, trots en förväntad teknikutveckling när det gäller såväl landstrafik som flygtrafik, betydande miljövinster. Även om de totala utsläppsnivåerna fortfarande kommer att vara högre än vad naturen långsiktigt tål -- i varje fall enligt de flesta experter -- ger investeringarna i järnvägen ett betydande bidrag till ett miljöanpassat trafiksystem. Detta förutsätter naturligtvis att en planeringsinriktning måste innehålla förslag om utbyggnad och upprustning av bannätet för att erhålla kortare transporttider, liksom att kombitrafiken väg-järnväg ges utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna till strategiskt placerade terminaler för samordning av bil-, tåg och båttransporter måste också ingå i planeringsinriktningen. Med dessa förutsättningar och ett modernt informationssystem om godsflöden, omlastningar mellan transportslag osv. skulle snabba järnvägstransporter mellan landets produktionsområden och de viktigaste konsumtionsområdena såväl i Sverige som ute i Europa kunna erhållas. Denna inriktning har jag tidigare upplevt att vi varit överens om inom alla partigrupper i trafikutskottet. Men när regeringen nu presenterat sitt förslag till planeringsinriktning för den kommande tioårsperioden, kan jag bara konstatera att det är något som är fel i regeringsförslaget. Hur skall man annars uppfatta propositionen när man först tillstyrker vad Banverket föreslår och därefter tillför ytterligare bandelar i planeringsunderlaget. Detta skall sedan färdigställas med mindre medel än vad Banverket har beräknat att det är möjligt att färdigställa projekten för. Banverket kommer i sin sammanfattning fram till att dess investeringsförslag med inriktning ''Koncentration'' bör läggas till grund för den fortsatta stomnätsplaneringen. För att uppväga vissa brister i uppfyllandet av målen för effektivitet, tillgänglighet och regional balans anser verket att förslaget bör kompletteras med utbyggnaden av Ostkustbanan, som ingår i de andra förslagen och som kommer att kunna bli en kraftfull länk i ett sammanhållet högklassigt godsstråk från Luleå i norr till Skåne i söder. Vi Socialdemokrater anser att Banverkets förslag till planeringsinriktning för den kommande tioårsperioden är ganska väl avvägd, och vi tillstyrker i princip detta planeringsförslag. Vi finner inte anledning att, såsom regeringen gör, gå in och kullkasta ett så genomgripande och -- måste jag säga -- samhällsekonomiskt så lönande förslag som det Banverket nu framlagt. Regeringen har utökat Banverkets förslag till att gälla ett antal ytterligare bansträckor. Regeringen säger i propositionen att den långsiktiga inriktningen bör grundas på det av Banverket utarbetade investeringsalternativet ''Hög'' med inriktning mot ''Miljö/Tillgänglighet''. Detta modifierat med hänsyn till önskvärdheten att snabbt bygga ut järnvägen mellan befolkningstäta områden, med hänsyn till behovet att säkerställa den regionala balansen och till behovet att tillgodose näringslivets grundläggande transportbehov. Vidare står det att läsa i regeringsförslaget: ''I den långsiktiga inriktningen ingår också en viss utvidgning av järnvägssystemet.'' Fru talman! Jag måste säga att det här låter egentligen mycket bra, ända fram till dess att man tar del av den summa pengar som regeringen är beredd att satsa på dessa planer. För det som, utan utökat förslag, är kostnadsberäknat till 40 miljarder anslår regeringen 32 miljarder kronor. Hur menar utskottsmajoriteten att Banverket skall klara av detta? Vi har vidare från socialdemokratiskt håll försökt utröna vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser regeringens och utskottsmajoritetens förslag får för Banverkets planeringsinriktning. Jag måste då erkänna att det inte är helt lätt att sätta sig in i hela denna planeringsprocess, och jag kan ha förståelse för att vissa skillnader uppstår när det gäller hur planerna skall läsas. Jag vill också säga att i och för sig kan regeringen mycket väl göra avvikelser från ett statligt verks förslag. Det är nu fråga om ett förslag med ett planeringsunderlag i storleksordningen 40 miljarder kronor under tio år. Det är så pass omfattande att vi inte kan förstå hur regeringskansliet liksom utskottsmajoriteten bara på några veckor, utan remissförfarande, kunnat granska och så radikalt förändra planeringsförslaget. Hur kan man t.ex. säga att SJ skall fortsätta utvecklingen av godstrafiken på Norrland så att denna kan öka i volym, när man förändrar Banverkets förslag på norra stambanan från beräknat 2,3 miljarder till en nivå på endast 200 miljoner? Hur skall den norrländska industrin kunna få förutsättningar för effektivare järnvägstransporter? Jag vill också peka på en annan grov avvikelse. Det gäller verkets satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder. Här har en nedskärning skett från 1,4 miljarder till 200 miljoner. Det är anmärkningsvärt nonchalant av regeringen att hantera Banverkets goda försök till trafiksäkerhetsarbete på det här sättet. Utskottsmajoriteten föreslår nu ett ramanslag för det kommande budgetåret på 5 925 miljoner. Det är i och för sig bra. Det är också bra att majoriteten föreslår att det under den kommande treårsperioden bör fastställas en ram på 18 670 miljoner kronor. Men sedan då? Vi talar ju om en tioårsperiod. För tioårsperioden är regeringsförslaget 32 miljarder. Nästan två tredjedelar av detta anslag anser alltså majoriteten skall förbrukas under de första tre åren. Ändå täcker man inte Banverkets hela förslag. Vad skall man göra de resterande sju åren? Det förslag som Banverket har presenterat för regeringen inför skrivandet av infrastrukturpropositionen innehåller samhällsekonomiskt lönsamma objekt långt utöver regeringens förslag. Skall inte de färdigställas eller skall de bara byggas ut punktvis, såsom man i propositionen har föreslagit att man skall göra med vägarna? Av detta följer att vi socialdemokrater hävdar att det behövs en väsentligt höjd ambitionsnivå för investeringar i järnvägens infrastruktur. Därför återkommer vi till det som tidigare har diskuterats här i dag, nämligen att det behövs i storleksordningen 45 miljarder under en tioårsperiod. För det närmaste budgetåret föreslår vi 6 miljarder. Fru talman! Tiden går snabbt, men jag måste ändå säga några ord om det som ändock är mest anmärkningsvärt i utskottsmajoritetens förslag. Det är bristen på medel till underhåll. I dag råder det redan obalans mellan underhållspengar och behovet av dessa pengar. Banverket säger i sin skrift att man måste få minst 3 miljarder för underhållskostnader. Vi socialdemokrater säger att regeringens förslag bör ökas med 1,5 miljarder. miljarder. Dessa 2,8 miljarder kommer att medföra ytterligare obalans när det gäller underhållet av svensk järnväg.

Fru talman! I World Watch Institutes rapport från 1993 visas hur järnvägens renässans pågår runt om i världen. I USA, bilresandets land framför alla andra, har delstaten Kalifornien beslutat att satsa Frankrike fortsätter satsningen i en liknande storleksordning. I Tyskland planeras järnvägsinvesteringar på ungefär 200 miljarder under tio år. Vi som kräver ökade satsningar på järnvägsinvesteringar är i gott sällskap. Snabbtågen förefaller vara extremt trafiksäkra. Bland tre miljoner passagerare på japanska och franska snabbtåg har hittills noll dödsfall inträffat. Det är ingen tillfällighet att satsningar på järnvägen görs i regioner i världen där trafikträngseln och miljöförstöringen är stor. Kostnaderna för den tid och den energi som slösas bort i bilköer och på flygplatser motsvaras av värden i mångmiljardklassen. Detta har även Storstadskommittén i vårt land visat. Varför börjar då inte regering och riksdag ännu mer bestämt att styra trafikpolitiken i riktning mot en ekologiskt uthållig politik? Man har egentligen gott stöd i 1988 års trafikpolitiska riktlinjer. Där sades att man först och främst skulle tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande behov av transporter. Man skulle bidra till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. Man skulle motsvara högt ställda krav på säkerhet i trafiken. Man skulle främja god miljö och hushållning med naturresurser och bidra till regional balans. Dessa fem punkter skulle mycket väl kunna användas som argument för utbyggnad av järnväg och godstrafik, t.ex. i Norrland som Jarl Lander nyss talade om. Formuleringarna är dock faktiskt litet annorlunda än de som förekommer i den socialdemokratiska reservationen 1. Där har man utelämnat målsättningen med hushållning med naturresurser. Jag menar att både den förra och den nuvarande regeringen i själva verket har fattat en rad beslut som har försvårat för tågtrafiken att konkurrera på godstrafikens område. Lönsamhetskravet har i praktiken blivit svårt att förena med de fem delmålen. Även Riksdagens revisorer har pekat på svårigheterna att uppnå de trafikpolitiska målen. Åtminstone borde miljökostnaderna för olika trafikslag utredas ordentligt. År 1991 togs utvecklingsbidraget för SJ:s godstrafik bort. Det uppgick till 450 miljoner kronor. Den långväga långtradartrafiken har stegvis fått tillstånd till allt högre axel och boggitryck. Det kommer att kosta hundratals miljoner per år i ökat vägunderhåll. Minskningen av accisen på lastbilar, borttagande av kilometerskatten och sänkning av skatten på dieselolja som vi nyligen genomförde, har naturligtvis också missgynnat godstrafiken på järnväg. Dessutom menar vi att landsvägstrafiken inte står för hela sin samhällsekonomiska kostnad. Om man räknar in miljöeffekter, sjukvårdskostnader och trängseleffekter betalar stora delar av vägtrafiken i själva verket inte sina kostnader. I den mån styrning har förekommit under de senaste åren har man vidtagit åtgärder som har ökat svårigheterna för godstrafik på järnväg att kunna konkurrera. Följaktligen har andelen långväga godsvägstrafik på lastbil ökat. Om man hade följt 1988 års trafikpolitiska beslut borde man ha gjort tvärtom och kraftigt underlättat godstrafiken på järnväg. Tanken var att gods skulle föras över från väg till järnväg. Nu kan man fråga sig om det är marknaden eller lobbyisterna som har tagit kommandot. I en artikel häromdagen reste Man kan fråga sig hur det är med lobbyismen för t.ex. motorvägsbyggen. Varifrån kommer påtryckningar för Öresundsbron, ScanLinkprojektet och motorvägarna genom Bohuslän? Ofta är det en kombination av biltillverkare, oljebolag, åkeribranschen, vägbyggnadsindustrin, kommunpolitiker och andra som driver på. Naturligtvis värnar också Vägverket liksom Det är inga små intressen som är krafter bakom olika infrastrukturprojekt. Vill man vara litet elak kan man säga att infrastrukturpropositionerna de senaste åren har visat att väg och brolobbyister har varit mycket duktigare än järnvägslobbyister. Vi frågar oss om det finns någon oberoende samhällsekonomisk analys av de här infrastrukturinvesteringarna. Kommer de i verkligheten att vara lönsamma i längden? Kanske är det tele och datakommunikationer som kommer att vara framtidens mest växande kommunikationsmedel? Vänsterpartiet föreslår en kraftigare satsning på järnvägar än vad både regeringen och Socialdemokraterna föreslår. Vi föreslår en satsning om 70 miljarder på en tioårsperiod, och denna satsning skall innefatta stomjärnvägar och andra järnvägar. Vi ville för ytterligare satsningar utöver de av regeringen föreslagna lyfta fram Vi beklagar djupt motorvägssatsningarna i storstäderna. När det gäller Stockholmsområdet har vi tagit ställning för att ett tredje och eventuellt fjärde spår skall gå i tunnel. Detta tog Karl-Erik Persson upp i förmiddags. Vi anser också att förbindelsen mellan Vi har ställt oss bakom kravet att Riksbangård Syd skall lokaliseras till Hässleholmstrakten. Jag yrkar bifall till Karl-Erik Perssons meningsyttring avseende mom. 43.

Fru talman! Det beslut vi fattar i dag är den största satsning på järnvägsområdet som riksdagen någonsin har fattat beslut om. I nästa års budget avsätts mer än 10 miljarder för järnvägsändamål. Det är en bra signal som vi i dag ger till landets kommuner och till vår industri och övrig näringsverksamhet. Alla vet nu vad man har att planera efter. De stora satsningar som den närmaste tiden sker på järnvägen i vårt land innebär en stark förbättring för godstrafiken, och tåget får därigenom en rättmätig chans att bli ett alternativ till såväl bilen som flyget på många sträckor. Vad det sedan har för betydelse för miljön och vad det innebär i fråga om ett minskat behov av andra satsningar behöver jag säkerligen inte gå in på. Genom den överföring av transporter från väg till järnväg som därmed möjliggörs ökar också trafiksäkerheten på våra vägar. Denna genom tiderna största satsning sker också i en tid då vi behöver öka sysselsättningen. Jag vill här tillbakavisa de påståenden som ibland görs i debatten om att detta är alltför dyra jobb. Självfallet är även järnvägsbyggandet i dag ett starkt mekaniserat arbete, men totalt sett, om man ser på antalet direkt sysselsatta samt materialåtgång, ger det ett gott tillskott till arbetsmarknaden. Ännu viktigare är ändå att det sedan indirekt ger en ökad sysselsättning och välfärd genom att en utbyggd järnväg, som jag tidigare har sagt, ger bättre förutsättningar för vårt näringsliv. En utbyggnad av järnvägen ger också ökade möjligheter för en förbättring av den regionala pendeltågstrafiken, inte bara i våra tre storstadsområden utan även på andra håll i landet. Det ger också ökade möjligheter för andra aktörer, såsom länstrafiken m.fl., att upprätthålla såväl person och godstrafik som matarlinjer till de stora huvudstråken. Det är också en stark signal som riksdagen i dag avger, eftersom vi i princip är eniga om det vi föreslår. Visserligen föreligger reservationer, men det betyder i stort sett inte att man är emot vad regeringen och utskottsmajoriteten föreslår utan att man vill gå ännu längre i sina satsningar. I första hand gäller detta under planeringsperioden -- skillnaderna för nästa år är närmast marginella. Det är inte bara regeringen, riksdagen, Banverket och SJ som av naturliga skäl visat intresse för ett ökat järnvägsbyggande. Nej, från såväl länsstyrelser som kommuner och olika slag av företagssammanslutningar, exempelvis handelskammare, har utskottet fått ta del av skrivelser och uppvaktningar om behovet av en järnvägsutbyggnad. På många håll har det varit ett flertal kommuner liksom län som slagit sig samman om att redovisa det gemensamma behovet. Allt detta visar att de järnvägssatsningar som regeringen och riksdagen nu gör är mycket välgrundade. I och med att vårt land är avlångt och därmed har stora transportbehov är det av mycket stor vikt att vi genom snabba transporter kan minska vårt avståndshandikapp inom landet -- detta om vi menar allvar med devisen Hela Sveriges skall leva, och det gör vi ju. Av allt större betydelse blir också att vi kan minska avståndet till övriga Europa, eftersom vi, oberoende av om vi kommer med i EG eller ej, torde få räkna med en utvidgad handel med övriga världen, och då inte minst med Europa. Fru talman! Till betänkanden finns fem reservationer fogade angående järnvägen, och meningsyttringar. Jag skall något ägna mig åt att kommentera reservationerna. I reservation 13 tar Socialdemokraterna upp den allmänna planeringsinriktningen i fråga om järnvägen. I långa stycken har jag svårt att se några åsiktsskillnader. De erinringar som reservationen innehåller ser jag egentligen mera som uttryck för en samsyn vad gäller utbyggnaden, men reservationen är betingad dels av att Socialdemokraterna anser sig kunna finansiera en större utbyggnad än vad regeringen och riksdagsmajoriteten dristat sig till, dels av att man önskar vissa klarlägganden. Jag skall nu försöka att bringa viss klarhet på vissa punkter. När det gäller Nyköpingslänken har även majoriteten i riksdagen till viss del avvikit från själva propositionen. Utskottet anser därför, vilket framgår av utskottsmajoritetens text, att de 4,5 miljarder som omnämnes i reservationen ej i sin helhet nu skall satsas på en utbyggnad av Nyköpingslänken. Andra av Banverket redovisade projekt bör prövas än en gång innan regeringen tar slutlig ställning till på vilka objekt dessa 4,5 miljarder skall fördelas. Vid en sådan prövning kan ett flertal av de i reservationen upptagna projekten komma i fråga. Oslo och Göteborg, har utskottet anfört det vara av vikt att detta projekt kan förverkligas skyndsamt. Beträffande Bothniabanan synes det mig som om vi är överens om att sträckan Örnsköldsvik--Husum skall kunna utgöra den första delen och att Banverket närmare får titta på den frågan. Det är inte fråga om industrispår utan en sträcka som utgör en del i Bothniabanan. Några särskilda åtgärder behöver enligt min uppfattning därför ej vidtas med anledning av reservation 13, och jag yrkar därmed avslag på densamma. I reservation 14 föreslås att mera pengar skall satsas på drift och underhåll, vilket Jarl Lander nyss talade om. Utskottet bedömer att de avvägningar som regeringen gör är tillräckliga, och jag yrkar därför avslag på reservationen. I reservation 15 tar man upp frågan om anslag till nyinvesteringar i järnvägar. Skillnaden mellan regeringens förslag för kommande budgetår och Socialdemokraternas är faktiskt inte särskilt stor. Utskottsmajoriteten föreslår, som Jarl Lander nyss nämnde, 5 925 miljoner kronor och Socialdemokraterna 6 miljarder. Vänsterpartiet föreslår för sin del 2 miljarder mer än utskottsmajoriteten. Men det är som sagt i detta sammanhang fråga om mycket små skillnader mellan Socialdemokraternas förslag och utskottsmajoritetens. Jag ber att få yrka avslag på såväl Socialdemokraternas som Vänsterpartiets förslag. När det gäller reservation 17, som handlar om järnvägsindustrin, vill jag framhålla vad som tidigare gjorts genom medverkan från AMS och därmed tidigareläggningar av beställningar. Utskottet förutsätter att detta kan ske även vid kommande tillfällen, och jag yrkar därför avslag även på denna reservation. Tredje spåret här i Stockholm har på senare tid blivit en viktig Stockholmsfråga, som också förekommit mycket i media. Utskottet vill för sin del erinra om vad som sägs i propositionen om att största möjliga hänsyn måste tas till stadsbild och kulturmiljö. Utskottet förutsätter samtidigt att den nu förordade ytsträckningen över Riddarholmen bör kunna frångås om man kan åstadkomma en finansieringslösning för ett tunnelalternativ som inte inkräktar ekonomiskt eller verksamhetsmässigt på det övriga järnvägsbyggandet. Det bör ankomma på berörda intressenter att ta sådana initiativ. Detta påpekas också i det betänkande vi nu debatterar. Jag har på senare tid sett att Dennisöverenskommelsen förekommit i diskussionen. Det måste vara intressenterna i Stockholm som tar upp den diskussionen direkt med departementet. Men om man kommer överens lokalt utan att tidsmässigt förhindra eller fördyra, kan det från utskottets och riksdagens sida inte finnas något som gör att man är emot denna lösning. Fru talman! Till sist vill jag ännu en gång understryka värdet av att vi i denna kammare är så överens om de satsningar vi gör för våra spårburna kommunikationer. Det tog lång tid innan järnvägen fick de investeringsmedel den så väl behöver, men nu verkar vi vara överens om dels att det behövs, dels att vi också alla är beredda att anslå medel, även om nivåerna är olika. Det bådar gott inte bara för svenskt näringsliv, utan för oss alla. Slutligen vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande inom järnvägsavsnittet i dess helhet samt avslag på samliga reservationer under samma avsnitt.
Fru talman! Rune Thorén avslutar med att säga att han är glad att svensk järnväg har fått de medel man så väl behöver. Jag vill bara påminna Rune Thorén om att äskandena från Banverket ligger på en mycket högre nivå än regeringsförslaget. De ligger också på mycket högre nivå än vad vi socialdemokrater säger att vi har förutsättningar att finansiera i det s.k. julaftonsförslaget, som andra i debatten kallat det socialdemokratiska förslaget. Vi föreslår där att man under en tioårsperiod investerar 200 miljarder i infrastrukturen. Sedan säger Rune Thorén att skillnaden i anslag för nästa år inte är så stora. Nej, jag måste säga att vi är positivt överraskade från socialdemokratisk sida över att den borgerliga gruppen i trafikutskottet sträckte sig så långt. När förslaget om lånefinanisering föll och man skulle anslagsfinansiera så blev det ett rätt bra förslag för nästkommande år. Det är ett bra förslag för de tre första åren, Rune Thorén. Men i mitt anförande frågade jag: Vad händer efter de tre åren, när ni har förbrukat två tredjedelar av tioårsanslaget? Förlitar ni er månne på att det efter nästa val blir en annan majoritet i kammaren som kan fortsätta att stötta svensk järnväg, så att vi kommer över till miljövänligare transporter här i landet? Sedan också en kommentar till det Rune Thorén säger om Husumspåret, Nordlänken, osv. Det är positivt att ni i utskottet har tagit de initiativen, i motsats till regeringen. Men jag vill påminna om att det vad gäller Nordlänken bara är en liten del som har förutsättningar att rymmas inom ert förslag under tioårsperioden, fastän ni säger att det är ett prioriterat objekt. Detsamma gäller Husumspåret. Det vore tacknämligt om ni kunde övertyga regeringen om att det inte är Ådalsbanan som är början till en Bothniabana, utan en rejäl järväg på det s.k. Husumspåret.